Herr talman! Vi är inom socialförsäkringsutskottet överens om det nödvändiga i att införa en ny besvärsordning inom socialförsäkringsområdet, men vi är oeniga på två avgörande punkter, vilket har framgått av Sven Asplings anförande. Jag vill dock i korthet komplettera hans anförande på ett par punkter. Redan i den utredning som föregick den här propositionen hamnade man på kollisionskurs med löntagarorganisationerna när det gäller omfattningen av lekmannainflytandet i försäkringsrätterna. LO och TCO representanterna hade den enligt min mening självklara uppfattningen att man måste se till att åstadkomma ett brett lek mannainflytande i besvärsinstanserna och att detta skall gälla alla ärenden. Framför allt är det viktigt att detta självklara krav kan tillgodoses när man bygger upp en ny besvärsordning. Inom hela socialförsäkringsområdet innebär den nuvarande ordningen att på försäkringskassan, som är den handläggande myndigheten, är två tredjedelar av alla beslut rena tjänstemannabeslut. Bara i en tredjedel av fallen, nämligen de beslut som fattas av försäkringsnämnd och pensionsdelegation, finns ett lekmannainflytande. I den första besvärsinstansen, som är riksförsäkringsverket, är samtliga — Nr 55 ärenden föremål för tjänstemannabeslut. Där finns alltså inget lekmannainflytande över huvud taget. I stället för att följa löntagarorganisationernas självklara linje på den här punkten och passa på att utvidga lekmannainflytandet har man i = Inrättande av propositionen valt att använda bristerna i den nuvarande besvärsordning = regionala försäken som argument för att inte utvidga lekmannainflytandet till att gälla — ringsrätter alla ärenden. Man säger helt enkelt att eftersom vi har lekmannainflytande på pensionsområdet vid handläggningen av kassorna, skall vi ha lekmannainflytande även i den nya besvärsinstansen. Och det är gott och väl, men tyvärr vänder man också upp och ner på all logik och säger: Därför att vi inte har lek mannainflytande när det gäller alla övriga ärenden än pensioner i handläggningen, så skall det inte heller finnas lekmannainflytande på dessa ärenden i försäkringsrätten. Man blir imponerad av regeringens konsekvens och envetna principfasthet: Finns det brister på ett ställe, så är man beredd att se till att de hänger kvar genom hela organisationen! Det måste ju vara precis tvärtom: Motivet att ha lekmän med i bedömningarna måste enligt vår uppfattning vara ännu starkare för de ärendegrupper som i dag enbart är föremål för tjänstemannabeslut. Det beror inte på att vi tror att tjänstemännen fattar en massa felaktiga beslut. Eftersom jag också är anställd på försäkringskassan och ordförande för de försäkringsanställda i Stockholm kan jag försäkra att om det är några som i dag upplever det som positivt att besluten på kassorna i en del ärenden fattas under medvekan av lekmän, så är det de anställda på försäkringskassorna. Det är ju på det sättet att de ärenden som i dag handläggs på försäkringskassorna är av stor ekonomisk betydelse för de försäkrade. Det är också ärenden där värderingar och skälighetsbedömningar görs dagligen i praktiskt taget alla typer av ersättningar. Lekmän med erfarenhet från arbetslivet och med sin allmänna livserfarenhet är oerhört värdefulla vid beslutsfattandet. Egentligen är det fullständigt obegripligt att vi skall behöva stå här och strida om detta. Socialministern har helt enkelt inte förstått det här, och därför vädjar jag nu till riksdagen att se till att rätta till hans misstag. Jag tror det är viktigt och nödvändigt. Det finns helt enkelt inte något argument alls för att säga att det inte skall finnas något lekmannainflytande för två tredjedelar av alla ärenden som skall behandlas i försäkringsrätten. Utredningen insåg det ohållbara i att hävda att alla ersättningsärenden, såsom bidragsförskott, barnbidrag, värnpliktsersättning, kontant arbetsmarknadsstöd m.m., skiljer sig från pensionsområdet, varför det skulle vara mindre berättigat att ha lekmannamedverkan vid bedömningen av dessa ärenden. Ändå fullföljde utredningen inte sin tanke, utan den gjorde en halvhjärtad kompromiss, som innebar att om en part begär det, skall lekman få delta i beslutet. 195 Socialministern har inte ens ansett sig kunna gå så långt. Han tar bort alla möjligheter! Och han gör det i strid mot de uppfattningar som framförts av alla de remissinstanser som sysslar med detta. Försäkringsdomstolen, som är den instans som i dag har lek män med i praktiskt taget alla ärenden, borde ju vara vittnesgill när det gäller att bedöma det värdefulla med detta system. Men socialministern har struntat i domstolens uppfattning. Så får inte ske också i riksdagsbehandlingen! Också när det gäller att bestämma vilka som skall utse det begränsade antal lekmän som skall delta i försäkringsrättens beslut fullföljer man sin brist på logik. I pensionsdelegationerna på försäkringskassan skall sitta lek män med särskild erfarenhet av arbetsförhållanden. Samma sak gäller försäkringsöverdomstolen. Av någon fullständigt obegriplig anledning skall detta emellertid inte gälla i försäkringsrätterna. Där skall landstinget utse ledamöterna. På område efter område ser nu regeringen till att löntagarrepresentanterna inte kommer med i för dem viktiga organ. Men är det verkligen möjligt att löntagarfientligheten är så allmänt utbredd inom de borgerliga riksdagsgrupperna att man också sväljer det här avsnittet av propositionen? Det är svårt att egentligen tro det. Majoriteten i utskottet har haft problem med att hitta argument för en sådan linje. Man tycker i och för sig att det är riktigt att lekmännen skall komma från arbetsmarknadens parter. Men man vågar inte föreslå det utan gör i stället ett mycket krystat försök att komma ifrån problemet genom att säga: ”Enligt utskottets uppfattning innebär inte det förhållandet att landstingen skall utse nämndemännen att arbetsmarknadens parter behöver bli utan representation vid försäkringsrätterna ——--.” Nej, det är klart att det inte finns någon naturlag som förhindrar landstingen att utse nämndemän som också kan representera arbetsmarknadens parter. Men är man överens om att detta är viktigt — och det är viktigt — då löser man problemet bäst genom att besluta att nämndemännen skall utses på förslag av arbetsmarknadens parter. Konstigare än så är det inte. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag kan förstå om en del av riksdagens ledamöter uppfattar de tre reservationer som rör lokaliseringen av den södra försäkringsrätten som litet meningslösa demonstrationer. Det är ju inte första gången det är en hård dragkamp i lokaliseringsfrågor i den här kammaren. Den bistra verkligheten är tyvärr den att flera regioner ofta kan anföra goda skäl för en förstärkning av sin arbetsmarknad. Jag vill att kammarens ledamöter skall se min reservation till förmån för Kalmar län som en påminnelse om de beslut som denna kammare fattat vid tidigare tillfällen. Nr 55 För det första har vi här i fiksdagen varit helt överens om att Kal Fredagen den marlänet tillhör de områden i landet som har ett mycket stort behov 16'december 1977 av en mer allsidig arbetsmarknad. Ett av skälen till att länet har en av landets lägsta inkomstnivåer räknat per innevånare är att det finns = Inrättande av en liten andel av administrativ verksamhet i länet. Det var därför som = regionala försäkvi i riksdagen för några år sedan blev eniga om att Kalmar borde tillföras — ringsrätter statlig administrativ verksamhet. Om riksdagen hade lätt för att ställa upp bakom ett positivt uttalande för länet vid det tillfället så har inte statsmakterna haft särskilt lätt för att förverkliga beslutet. Vid utlokaliseringen av vissa av de statliga verken blev Kalmarlänet nästan lottlöst. Länet fick en mycket blygsam andel av denna utlokalisering. För det andra har en stor del av kammarens ledamöter varit med om att fatta beslut om nedläggning av flygflottiljen i Kalmar. Det beslutet innebär att Kalmar kommer att förlora 400-500 arbetstillfällen. När beslutet fattades uttalade sig riksdagen för att Kalmar skulle kompenseras för denna förlust. Inte heller detta beslut har statsmakterna lyckats särskilt väl med att förverkliga. De flesta av riksdagens ledamöter förstår säkert att tålamodet hos oss i Kalmarlänet är utsatt för rätt stora påfrestningar. Att gång på gång tvingas leva med positiva uttalanden som inte ger några konkreta resultat är påfrestande. Det är ingen överdrift att påstå att trovärdigheten börjar bli ifrågasatt när man inte förmår att omsätta i och för sig positiva beslut i konkret handling. Jag vill gärna medge att de tillfällen då konkreta och realistiska lokaliseringsalternativ kommer fram är få. Detta var den gamla regeringens problem, och det är också den nya regeringens dilemma. Denna verklighet, som vi tvingas leva med, gör det ännu mer angeläget att rikta nya lokaliseringar till de områden som är i störst behov av insatser. Hade man gjort det i det aktuella fallet med försäkringsrätten borde Kalmar kommit i första hand. Jag har litet svårt att se att Jönköping — som tillförts ett mycket stort antal nya administrativa tjänster under senare år — också borde komma i fråga för försäkringsrätten.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

Herr talman! I proposition 1977/78:20 föreslås att regionala försäkringsrätter skall inrättas för överprövning av framför allt ärenden som handläggs av de allmänna försäkringskassorna. Departementschefen konstaterar i propositionen att socialförsäkringen fått en alltmer ökad betydelse och nu utgör grundvalen för flertalet medborgares ekonomiska trygghet under åtminstone något skede av deras levnad. Utvecklingen har varit särskilt intensiv under de senaste årtiondena. 1960 uppgick den 197 Denna utveckling har givetvis fört med sig en betydande ökning av ärendemängden inom socialförsäkringen, bl.a. hos besvärsinstanserna. Tillströmningen av mål och ärenden till riksförsäkringsverkets besvärsavdelning och försäkringsdomstolen har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Det har vidare vid skilda tillfällen påpekats att det är otillfredsställande att riksförsäkringsverket har en dubbelfunktion, dels som besvärsprövande organ, dels som tillsynsmyndighet över försäkringskassorna. 1974 tillsattes en utredning med uppgift att göra en översyn av besvärsorganisationen inom socialförsäkringen m.m. Utredningen, som överlämnade sitt betänkande 1976, föreslår att regionala försäkringsrätter skall inrättas för överprövning av framför allt ärenden som handläggs av de allmänna försäkringskassorna. Departementschefen delar utredningens uppfattning och föreslår i proposition 1977/78:20 inrättandet av tre regionala försäkringsrätter, bl.a. med motiveringen att det är väsentligt att allmänhetens kontakter med rätten underlättas. Den förut nämnda utredningen föreslog att en förläggning av försäkringsrätterna borde ske till orter där det finns dels hovrätt eller kammarrätt, dels centralkontor för försäkringskassa. Departementschefen uttalar med hänsyn härtill i propositionen att en försäkringsrätt bör förläggas till Stockholmsområdet och att lokalisering dessutom bör ske till Umeå och Jönköping. Motiveringen för att Jönköping skulle komma i fråga är att det finns såväl hovrätt som kammarrätt och centralkontor för försäkringskassa där. För valet av Jönköping kan enligt propositionen även anföras rent lokaliseringspolitiska skäl. Socialförsäkringsutskottet tillstyrker propositionens förslag. I motion nr 65, undertecknad av samtliga partiers representanter i Södra Älvsborg, föreslås att riksdagen måtte besluta att förorda Borås som förläggningsort för försäkringsrätten i södra Sverige. Vi motiverar detta med att det bör vara självklart att man vid inrättande och lokalisering av nya statliga institutioner alltid prövar förläggningen också från lokaliseringspolitiska synpunkter. Vi säger vidare att Borås är centralt beläget inom den planerade domkretsen. Inom en timmes reseavstånd med bil från Borås bor omkring en miljon människor, vilket utgör nästan en tredjedel av den föreslagna domkretsens hela invånarantal. De kollektiva kommunikationerna till Borås är goda. Det finns bra tågförbindelser med exempelvis Alvesta och Kalmar, med Varberg och Göteborg samt med Herrljunga, från vilka orter anslutning kan ske till Stockholm. Via Landvetters flygplats har Borås kontakt med inrikes och utrikes flygtrafik. Direktbussar går varje timme mellan Borås och flygplatsen. Dessutom finns god tillgång till medicinsk expertis vid centrallasarettet i Borås, som har 17 kliniker. Antalet läkare där är ca 150. Borås har dessutom centralkontor för försäkringskassa och inom nio mils avstånd ytterligare tre centralkontor. Borås har inte hovrätt eller kammarätt, men Göteborg resp. Jönköping, Nr 55 där domstolarna i fråga är belägna, kan nås på en timme, och pendling mellan dessa orter och Borås förekommer redan i dag. Borås är förläggningsort för två tingsrätter med åtta ordinarie domartjänster samt två tjänster för domare i utbildningsgång, vilket bör underlätta rekryteringen — Inrättande av av såväl försäkringsrättsråd som assessorstjänster. regionala försäk Vidare har Borås — det vill jag särskilt poängtera — de senaste åren = ringsrätter förlorat tusentals arbetstillfällen, och prognosen för framtiden är dyster, bl.a. på grund av ett starkt ensidigt näringsliv. Jag menar att vid val av förläggningsort bör mycket starka hänsyn tas till lokaliseringspolitiska skäl. Då bör Borås komma i första hand. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 4.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande innehåller förslag som innebär väsentliga förändringar när det gäller den enskildes möjligheter till överprövning av framför allt ärenden som handläggs av de allmänna försäkringskassorna. De föreslagna regionala försäkringsrätterna i Stockholmsområdet samt Jönköping och Umeå skall överta de arbetsuppgifter som riksförsäkringsverkets besvärsavdelning och försäkringsrådet f.n. har. Jag och några partivänner har i motionen 1977/78:122 föreslagit att en av försäkringsrätterna skall förläggas till Malmö. Motionen har i utskottet följts upp i reservationen 5 av Börje Nilsson i Kristianstad. Jag vill här gärna ställa en fråga direkt till socialministern: Vad är motivet till att socialministern har frångått utredningens förslag när det gäller förläggningen av en försäkringsrätt till Malmö? Jag för min del vill gärna motivera varför vi anser att en av försäkringsrätterna bör förläggas till Malmö. Jag vill börja med att erinra om att utredningen angående översyn av besvärsorganisationen inom socialförsäkringen föreslog att tre försäkringsrätter skulle inrättas, varav en i Stockholm, en i södra delen av landet och en i Norrland. Som lämplig kansliort för södra Sverige diskuterade utredningen Göteborg eller Malmö-Lundområdet. För Göteborg talade att där fanns hovrätt och kammarrätt samt centralkontor för försäkringskassa. Malmö-Lundområdet däremot saknar kammarrätt. Men, skrev utredningen, mycket tyder på att en sådan kan komma att förläggas dit inom inte alltför avlägsen framtid. Man hänvisade till justitieutskottets av riksdagen godkända betänkande 1975/76:35, där kammarrättsorganisationen behandlades. För Malmö-Lundregionen talade närheten till den juridiska fakulteten i Lund med de fördelar i fråga om bl.a. rekrytering som detta betyder. För Norrlands del föreslog utredningen Umeå med hänsyn till att det där finns hovrätt och centralkontor för försäkringskassa. Någon kammarrätt finns inte. Till förmån för Umeå talade emellertid att där finns medicinsk universitetsklinik och därför bättre tillgång till medicinsk expertis. Denna motivering, som används i fråga om Umeå, kan också användas 199 Vid sina överväganden kom utredningen till slutsatsen att försäkringsrätter borde inrättas i Stockholm, i Malmö-Lundområdet — i första hand Malmö — och i Umeå. Utredningens förslag att förlägga försäkringsrätten för södra Sverige till Malmö är väl underbyggt. När departementschefen nu frångår utredningens förslag förefaller detta vara mindre väl underbyggt, i varje fall om man endast har tillgång till vad departementschefen säger. Jag citerar från s. 134 i propositionen: ”När det gäller lokaliseringsort för en försäkringsrätt i södra Sverige vill jag förorda Jönköping. I Jönköping finns såväl hovrätt och kammarrätt som centralkontor för försäkringskassa.

Från socialdemokratiskt håll har vi i flera motioner — och nu senast i en interpellation av Eric Holmqvist — framhållit att utvecklingen av sysselsättningen i Malmöhus län och i Malmö kommun varit mycket ogynnsam under senare år. Arbetslösheten har blivit ett bestående problem. Arbetslösheten i Malmö, mätt i antalet kvarstående arbetssökande aktuella för omedelbar placering, har stigit kraftigt under hösten. Under oktober registrerades 4 269 personer som arbetssökande, en ökning med 25 96 jämfört med motsvarande månad föregående år. Per hundra lediga platser noterades under oktober 367 sökande. Betydelsen av att Malmö kommer i fråga som lokaliseringsort för statlig verksamhet har vi framhållit bl.a. i motion 1976/77:902. Jag vill erinra om — vilket även tidigare talare har gjort — att Jönköping redan har statliga myndigheter som t.ex. länsstyrelse, hovrätt, kammarrätt, domstolsverket och lantbruksstyrelsen. Om Jönköping dessutom får försäkringsrätten för södra Sverige — och det förefaller så — innebär detta en snedfördelning i förhållande till Malmö-Lundområdet, som endast har länsstyrelse och hovrätt. Dit har inte gjorts någon utlokalisering av central myndighet. Vid bedömningen av en lämplig kansliort för försäkringsrätt kommer också andra aspekter in i bilden. Låt mig peka på ett par. Till skillnad från den typ av myndigheter, t.ex. domstolsverket och SMHI, där lokaliseringen inte har någon större betydelse för allmänheten, är det av vikt att försäkringsrätterna är lätt åtkomliga för den allmänhet de skall betjäna. Allmänheten vill numera i allt större utsträckning ta personlig kontakt med den domstol som handlägger målen, inte bara när det gäller muntlig förhandling utan för att även i övrigt muntligt få framföra sina synpunkter. Vid en jämförelse mellan Jönköping och Malmö blir slutsatsen att försäkringsrätten för södra Sverige blir lättare åtkomlig för fler om den lokaliseras i Malmö i stället för till Jönköping. Nr 55 Jag vill erinra om att området för Östergötlands allmänna försäkringskassa föreslås höra under Stockholms försäkringsrätt. Jönköping kommer följ: aktligen att ligga i ytterkanten av domkretsen och dessutom i ett område som ej är så tätbefolkat. Inrättande av Jag vill också beröra rekryteringen av tjänstemän till försäkringsrätten. — regionala försäk I samband med inrättandet av försäkringsrätterna kommer riksförsäk = ringsrätter ringsverkets besvärsavdelning och försäkringsrådet att upphöra med sin verksamhet, och tjänstemännen hänvisas till att söka tjänster hos försäkringsrätterna. Det är av stort värde för försäkringsrätterna utanför Stockholm att erfarna tjänstemän från riksförsäkringsverkets besvärsavdelning söker sig dit. I det avseendet tror jag inte att det hade varit till nackdel om en försäkringsrätt hade förlagts till Malmö. Vidare förutsätts att tjänster vid försäkringsrätterna i stor utsträckning kommer att sökas av tjänstemän hos försäkringskassorna. Låt mig då erinra om att i Malmö-Lundområdet finns två centralkontor för allmänna försäkringskassor, ett i Malmö med ca 680 anställda och ett i Lund med 950 anställda. Mot dessa siffror skall ställas förhållandena i Jönköping med ett centralkontor och ca 480 anställda. Det förefaller troligt att det är lättare att rekrytera personal om den kan bo kvar i hemorten eller i dess närhet. Detta talar för en lokalisering till Malmö. Jag vill också erinra om att ett av översynsutredningens argument för lokalisering till Malmö var närheten till den juridiska fakulteten i Lund. För en lokalisering till Malmö talar vidare att det i Malmö-Lundregionen finns två undervisningsoch regionsjukhus på 17 kilometers avstånd från varandra. I Malmö finns en tandläkarhögskola och i Lund en medicinsk fakultet. I Lund finns också en yrkesmedicinsk klinik och i Malmö en filialavdelning till denna. Dessa unika resurser säkerställer den nödvändiga tillgången på kvalificerad medicinsk expertis inom nära nog samtliga specialiteter och det skapar förutsättningar för snabba utredningar, något som från alla synpunkter måste vara eftersträvansvärt. Departementschefen understryker på s. 77 i propositionen behovet och betydelsen av att försäkringsrätterna har tillgång till medicinsk och odontologisk sakkunskap. Den finns i Malmö-Lundområdet.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

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 behandlas propositionen 20 med förslag till ändrad organisation för besvärsprövning inom socialförsäkringen och de med anledning av propositionen väckta motionerna.

Förslaget i propositionen bygger, som flera talare har framhållit, på ett betänkande av utredningen angående översyn av besvärsorganisationen inom socialförsäkringen. Utredningen har varit föremål för en omfattande remiss. Utredningens förslag har i sina huvuddrag tillstyrkts eller lämnats utan erinran av flertalet remissinstanser. Allmän enighet har rått om att den nuvarande ordningen för besvärsprövningen inte bör bibehållas. Även i utskottet har enighet rått om att godta de i propositionen framförda skälen för en ändrad besvärsorganisation inom socialförsäkringen. Förslaget innebär att för överprövning av framför allt sådana ärenden som handläggs av försäkringskassorna inrättas tre regionala försäkringsrätter — en i Stockholmsområdet, en i Umeå och en i Jönköping. Dessa övertar de arbetsuppgifter som f. n. ankommer på riksförsäkringsverkets besvärsavdelning och försäkringsrådet. Härigenom får riksförsäkringsverket en mera renodlad ledningsoch tillsynsfunktion. Försäkringsdomstolen blir även i fortsättningen högsta instans och namnförändras till försäkringsöverdomstolen. Förslagen i propositionen får ses mot bakgrunden av socialförsäkringens utveckling, vilken medfört en kraftig ökning av ärendemängden inom socialförsäkringen och då inte minst inom besvärsinstansen. Den förstärkning av förvaltningsrättskipningen som 1971 års förvaltningsreform innebar berörde endast i mycket begränsad omfattning besvärsprövningen inom socialförsäkringen. Denna har i förhållande till vad som nu gäller på andra områden kommit att framstå som mindre utvecklad. Man har varit kritisk mot att den domstolsmässiga besvärsprövningen i flertalet mål varit koncentrerad till en enda instans, försäkringsdomstolen, och att riksförsäkringsverket haft en dubbelroll som dels besvärsprövande organ, dels tillsynsmyndighet. Därför menar utskottet att det kan godta de i propositionen framlagda förslagen till ändrad besvärsprövning inom socialförsäkringen. Utskottet anser den föreslagna ordningen i högre grad än den som nu gäller vara ägnad att befrämja likformighet och rättvisa i lagstiftningen. Låt mig efter detta, herr talman, övergå till att något beröra de motioner som utskottet har behandlat i samband med propositionsbehandlingen. I motionen 140, som väckts av Håkan Winberg och Inger Lindquist, begärs att besvärsprövningen i första instans knyts till kammarrätterna. Motionsförslaget har inte fått gehör inom utskottet. Departementschefens uppfattning, som delas av flera remissinstanser, är att en överföring av Nr 55 nytillkommande social försäkringsmål skulle innebära risk för en alldeles för kraftig ökning av antalet mål i kammarrätterna, vilken kunde komma att negativt påverka ärendebehandlingen i både dessa och kammarrätternas övriga mål. Den inställningen delas av utskottet, varför vi yrkar — Inrättande av avslag på motionen 140 i denna del. regionala försäk: I ett andrahandsyrkande begär motionärerna att riksdagen skall uttala, — ringsrätter att bestämmelsen om att till försäkringsrättsråd och försäkringsrättsassessor skall kunna utses även den som icke är lagfaren skall gälla endast under en övergångsperiod. Utskottet anser att de erfarenheter som man under den nya besvärsorganisationens uppbyggnadsskede förvärvar rimligen bör kunna utvisa om och i vad mån man även i framtiden skall kunna göra avsteg från kravet på juris kandidat-examen för sådan domartjänst. Med anledning därav avstyrker utskottet bifall till motionen även på denna punkt. Försäkringsrätterna skall enligt propositionen vara domföra med tre ledamöter som är försäkringsrättsråd eller försäkringsrättsassessorer. I en tredjedel av de mål som försäkringsrätten kommer att handlägga skall också två nämndemän ingå. Detta gäller vid prövning av beslut som fattats av organ i försäkringskassa där lekmän ingått, dvs. beslut av pensionsdelegation och försäkringsnämnd i dess helhet. Nämndemännen skall dessutom medverka vid prövning av mål enligt lagarna om yrkesskada och om statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre bestämmelser. Propositionen ansluter i huvudsak även i denna del till utredningsförslaget. Utredningen hade inte föreslagit lekmannamedverkan i mål som avgjorts i försäkringsrätterna, vilket dock departementschefen föreslår i propositionen. Lekmannainflytandet i försäkringsrätt tas upp i två motioner avlämnade med anledning av propositionen; dels motionen 121 av Anna-Greta Skantz och Hans Gustafsson, dels motionen 139 av Sven Aspling m.fl. I motionerna yrkas att lekmannamedverkan bör ske vid försäkringsrätt i betydligt större utsträckning än vad som skall ske enligt propositionen. Yrkandena i de båda motionerna är dock inte riktigt lika.

Av remissinstanserna är det endast ett fåtal som anser att lekmän bör medverka i samtliga mål i försäkringsrätt. De övriga instanserna har i allmänhet godtagit utredningens förslag att lekman endast bör delta i begränsad utsträckning. Detta med hänsyn till att processen i försäkringsrätten skall vara skriftlig och att en lekmannamedverkan därför kommer att fordra relativt utförliga föredragningar och ingående överlägg 203 ningar, vilket i sin tur kan komma att allvarligt försena ärendebehandlingen till men för berörda parter. Departementschefen uttalar dock i propositionen att han hyser förståelse för synpunkten att lekmän skall kunna medverka i alla mål. Han säger vidare att hans ställningstagande nu inte hindrar att det kan finnas anledning till en annan bedömning sedan försäkringsrätten varit i verksamhet en tid. Lekmannainflytandet bör därför, säger han, kunna tas upp på nytt om erfarenhet och tillämpningen av de nya bestämmelserna ger anledning till detta. Utskottet ansluter sig helt till denna uppfattning och förutsätter att man noga följer utvecklingen på detta område, och föreslår de ändringar i bestämmelserna om lekmannarepresentationen som erfarenheterna kan ge anledning till. Med anledning härav yrkar jag på utskottets vägnar avslag på motionerna 121 och 139. Nämndemännen i försäkringsrätt skall enligt propositionen väljas av landsting för en period av 6 år. Utskottet ansluter sig till propositionens förslag. Enligt utskottet innebär inte förhållandet att landstinget utser nämndemän att arbetsmarknadens parter utestängs från försäkringsrätt. Jag har erfarenheter av detta från mitt län, efter att farhågor uttalades i riksdagen när vi beslutade om att landsting skulle utse lekmannaledamöterna i länsstyrelsen. I mitt län har det blivit helt motsatta förhållanden. LO-representationen har fördubblats sedan landstingen fick välja representation och på arbetsgivarsidan har företagarnas andel också ökat i länsstyrelsen. Jag är helt övertygad om att de politiska organisationerna i varje län kommer att vara intresserade av att vid försäkringsrätterna som nämndemän välja representanter från arbetsmarknadens parter och från andra lämpliga delar av samhället. Det är vad som ligger till grund för att vi från utskottets sida avstyrker yrkandet i motionen 139. Vid val av lokaliseringsort för de tre försäkringsrätterna har departementschefen stannat för Stockholm, Umeå och Jönköping. Detta, säger man i propositionen, efter samråd med justitieministern. Det har ansetts lämpligt att försäkringsrätterna lokaliseras till orter där det finns kammarrätt eller hovrätt. Utskottet, som delar departementschefens uppfattning om val av lokaliseringsorter för de tre nya försäkringsrätterna, yrkar därför bifall till propositionen även i denna del. Det är med anledning därav som vi yrkar avslag även på motionerna 1976/77:180 och — väckta vid årets riksmöte — 65, 66, 110 och 122. Representanter för olika orter i landets södra delar har diskuterat lämpligheten av en försäkringsrätt i Jönköping. Reservationer finns som förordar förläggning dels till Kalmar, dels till Borås och dels till Malmö. Man har på olika sätt försökt motivera sina lokaliseringsförslag. Nu anses att försäkringsrätten bör förläggas till en ort som har antingen kammarrätt eller hovrätt. Då kan det inte vara fel om den förläggs till en ort som har både-och, som Jönköping har. Jönköping har dessutom domstolsver ket. Man har även centralsjukkassa och, vilket även andra påpekar, centrallasarett, så den expertisen har man tillgång till. Vi har även en odontologisk institution i Jönköping, och vi är ganska ensamma i landet om att kunna tillföra domstolen även den expertisen. Nog finns det förutsättningar för att rekryteringen av lämplig personal kan ske på ett tillfredsställande sätt. Det är därför jag nu, herr talman, bara vill yrka bifall till hemställan i alla delar av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15, som vi nu behandlar, och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Arne Magnusson ägnar ungefär 80 ?6 av tiden åt att tala om på vilka punkter vi är överens. Den lilla tid han får över för att beröra de punkter vi inte är överens på använder han till att upprepa, nästan ordagrant, det som står i propositionen. Men de argumenten kan vi ju, dem har vi läst. Det är ju orsaken till att vi motionerat. Vi anser att argumenten inte är hållbara. Då är det föga meningsfullt att upprepa just de argumenten. Man hade kunnat hoppas på något nytt argument, som stött den uppfattning Arne Magnusson har. Det blir nämligen ingen större omfattning av lekmannamedverkan för att man inskränker sig till att visa förståelse för den. Det ökar inte antalet ledamöter med en enda person. Sedan säger Arne Magnusson att det i remissinstanserna är ett fåtal som gått emot utredningens förslag om att begränsa lekmannainflytandet. Varför inte titta på de remissinstanser som gått emot? Vilka är det? Jo, det är samtliga de remissinstanser som i dag handlägger dessa ärenden, nämligen försäkringsdomstolen, alla försäkringskassor i landet och JO, och de bör väl vara intressanta i sammanhanget. Det kanske mest förvånande är att man fäster så litet avseende vid vad försäkringsdomstolen säger. Det är ju en domstol med lekmannainflytande i samtliga ärenden. Nu sägs det att man skall avvakta och se vilka erfarenheterna blir av att inte tillämpa systemet med lekmannainflytande, men varför inte fråga försäkringsdomstolen om dess erfarenheter av lekmannainflytande? Det är sannolikt dessa som gör att försäkringsdomstolen ställer sig bakom ett sådant förslag. Det mest märkliga är att Arne Magnusson säger att antalet representanter från arbetsmarknadens parter i dessa försäkringsrätter ökar med 50 26 om man låter bli att se till att arbetsmarknadens parter får föreslå lekmän. Varför fullföljer man då inte denna enorma tanke i försäkringsöverdomstolen? Om vi nu skall tillförsäkra folk med erfarenhet från arbetsmarknadsförhållandena att som lekmän komma in i försäkringsdomstolen, så bör väl landstingen få utse dessa eftersom det tydligen innebär att deras antal ökar med 50 926? I stället bör väl dessa lekmän utses av dem som har erfarenhet från arbetsmarknadsförhållandena och repre senterar arbetstagarna. Det är ett i grunden mycket märkligt resonemang som Arne Magnusson för. Centerpartiet anser tydligen att det skall vara lekmannamedverkan i dessa försäkringsrätter, men ändå hittar man på allt underligare argument för att slippa ta det steget. Det vore intressant att få höra något annat argument än de vi kan läsa oss till.
Herr talman! Även jag efterlyser argument, både från Arne Magnusson och socialministern. Här står Arne Magnusson och talar varmt för värdet av att det finns kammarrätter på de orter dit man förlägger dessa försäkringsrätter. Hur kan då Arne Magnusson acceptera förläggandet av en försäkringsrätt till Umeå? Där finns ju ingen kammarrätt. Det vore intressant att få svar på den frågan.
Herr talman! Vad gäller möjligheterna till en riktig medverkan från arbetsmarknadens parter, Barbro Engman, tog jag mitt exempel från Jönköping när det gällde länsstyrelsen. Det finns väl ingenting som hindrar att detta kan komma att upprepa sig. Det är riktigt att ett litet antal remissinstanser tillstyrkte lek mannamedverkan i försäkringsrätterna, men det stora flertalet gjorde inte det. Motivet för att inte ha lekmannainflytande är bl.a. erfarenheterna från kammarrätterna, där en mycket liten del av ärendena avgörs under lekmannamedverkan. Vid kammarrätterna infördes ju ändå denna medverkan under den tid då det parti som Barbro Engman representerar satt vid regeringsmakten. För Anna-Greta Skantz vill jag gärna påpeka att jag sade att man i propositionen talar om kammarrätt eller hovrätt. Det kan inte vara fel att förlägga den södra försäkringsrätten till Jönköping, som har både kammarrätt och hovrätt.
Herr talman! Jag styrks i min uppfattning att vad Arne Magnusson egentligen tycker är att det är rimligt att lekmän är med i alla de mål som skall avgöras i försäkringsrätten. Men varför då, herr Magnusson, bara nöja sig med att tänka sig att det som hänt på länsstyrelsen i Jönköping skulle kunna upprepas? Vad hindrar herr Magnusson från att säga att det är bättre att låta bli att tänka sig och hoppas än att försöka se till att det han egentligen vill blir verklighet så småningom? Dessutom vet herr Magnusson att jämförelsen med kammarrätten är fullkomligt omöjlig i det här sammanhanget. Vad är det som har hänt egentligen? Jo, i sin iver att försöka begränsa lekmannainflytandet har man hakat sig fast vid att pensionsdelegationerna och försäkringsnämnderna har lekmän med. Men det finns egentligen ingen logik i detta när i dagens försäkringskassa så många nya arbetsuppgifter tillkommit, som innehåller lika mycket, om inte mera, av skälighetsbedömningar som exempelvis i fråga om hustrutillägg. Därför är det ett konstruerat och påhittat kriterium för att man skall gå vidare även till nästa instans, nämligen försäkringsrätten. Utredningen har satt upp tre kriterier för lekmannamedverkan. Så småningom har det blivit ett enda argument som gällt, nämligen att man haft lekmän på den handläggande myndigheten. Detta gör att de tre argument som herr Magnusson tillfört debatten, att det som hänt på länsstyrelsen i Jönköping kan upprepas, detta med kammarrätter och försöken att åstadkomma någon logik i systemet, faller platt till marken.
Herr talman! När Arne Magnusson talade för kammarrätterna, trodde jag att det var fråga om en principiell uppfattning att det skulle vara samma förutsättningar för samtliga försäkringsrätter, nämligen att de skulle förläggas till orter där det finns kammarrätt. Det finns inte i Umeå. I Malmö finns det hovrätt men inte kammarrätt. Då sägs det att detta var ett motiv för att man inte kunde förlägga försäkringsrätten till Malmö. Man måste bestämma sig. Om det fästes så stor vikt vid att det finns kammarrätt, skall man väl hålla fast vid den uppfattningen.
Herr talman! Både Sven Aspling och Anna-Greta Skantz betonade i sina första anföranden vikten av en snabb behandling av ärendena. Det är för att få denna snabba behandling som såväl remissinstanserna som departementschefen och utskottsmajoriteten stannat för att i detta skede föreslå lekmannamedverkan i en tredjedel av ärendena. Detta har skett efter erfarenheter från kammarrätterna.

Det kunde då inte vara fel att förlägga den till Jönköping där båda finns. Dessutom finns domstolsverket där, vilket bör garantera en bra rekrytering av den personal som behövs på försäkringsrätten.

Herr talman! Som vi alla vet har socialförsäkringsområdet varit ett fält för ivrigt reformarbete under lång tid. Reformerna har nästan undantagslöst gällt utvecklingen av de olika socialförsäkringarna i sakligt hänseende. Den reform som vi nu diskuterar är av litet annorlunda karaktär och innebär en omdaning av förfarandet för omprövning av försäkringsorganens beslut. Det har också här framhållits att det är en viktig reform och vi har alla stora förväntningar när det gäller de regionala försäkringsrätter som skall börja fungera fr.o.m. den 1 januari 1979. Med hänsyn till det pressade tidsschemat för kammarens behandling av de ärenden som återstår innan julferierna börjar skall jag begränsa mitt inlägg till ett par punkter där propositionen har föranlett reservation. Jag har också några kommentarer till det som här har diskuterats. Den första punkten gäller omfattningen av lekmannainflytandet i försäkringsrätterna. Som framgått av den tidigare diskussionen här har man i propositionen föreslagit att lekmannamedverkan skall införas inom de mest betydelsefulla ärendegrupperna. Jag vill även på denna punkt understryka att min principiella uppfattning är att lek mannamedverkan skall förekomma i all den utsträckning som är sakligt motiverad. Man får dock inte glömma bort att det här gäller att få till stånd en helt ny organisation. Svårigheterna att dimensionera de nya försäkringsrätterna är ganska betydande. Detta har lett till att en viss försiktighet har varit påkallad när det gällt att föreskriva lekmannamedverkan i handläggningen. Men utvecklingen under uppbyggnadsskedet skall dock givetvis noga följas upp. Frågan om den definitiva utformningen av lekmannainflytandet tas upp till ny bedömning när man vunnit praktisk erfarenhet av den nu föreslagna ordningen. Barbro Engman har talat om löntagarfientlighet, och med ledning av diskussionen kan man nästan få den uppfattningen att här inte har skett någonting. När Barbro Engman protesterar mot att man inte, som hon uttryckte sig, tagit tillfället i akt att utöka lekmannainflytandet vill jag dock erinra om att det f. n. inte förekommer någon lek mannamedverkan i de mål som på mellaninstansplanet avgörs av riksförsäkringsverkets besvärsavdelning. Samtidigt vill jag understryka att man i den nu föreslagna mellaninstansformen föreskriver medverkan av lekmän när det gäller en betydande del av ärendena, nämligen ca en tredjedel, och därtill ärenden som är av mera invecklad beskaffenhet. Detta är enligt min mening en betydande utvidgning av det nuvarande lek mannainflytandet. Jag vill här citera vad som står i utskottets betänkande nr 15 s. 35: ”Försäkringsrätterna skall enligt propositionen vara domföra med tre ledamöter som är försäkringsrättsråd eller försäkringsassessorer. I vissa fall skall även två nämndemän ingå i rätten. Detta gäller vid prövning av beslut som fattas av organ i försäkringskassa där lekmän ingått, dvs. beslut av pensionsdelegation och försäkringsnämnd i dess helhet. Nämndemän skall också medverka vid prövning av mål enligt lagarna om arbetsskada och om statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre bestämmelser. Är utgången i ett mål uppenbar skall lekmän dock inte behöva delta i beslutet. Genom de angivna reglerna beräknas lekmannadeltagandet komma att avse ungefär en tredjedel av målen i försäkringsrätt.” Det är alltså fråga om en utvidgning av det förslag som fanns i utredningen. Sedan är det den andra punkten som gäller utseende av nämndemän i försäkringsrätterna. I propositionen föreslås, som framgått av diskus = Nr 55 sionen, att nämndemännen skall väljas av landstingen. Det förslaget stöds av utskottsmajoriteten, men socialdemokraterna har reserverat sig för en ordning där nämndemännen förordnas av regeringen efter förslag från LO, TCO, SAF och de politiska partierna, detta för att inte arbetsmark = Inrättande av nadens organisationer skall ställas utanför medverkan i försäkringsrät — regionala försäkterna. Försäkringsfrågorna omfattar ändock hela det svenska folket, och ringsrätter därför vill jag, efter att ha hört den här diskussionen, fråga Barbro Engman: Är det så att ni underkänner den politiska demokratin och landstingspolitikernas omdöme? Det är ju det det är fråga om. Jag har den uppfattningen att vi skall ha en representation som omfattar hela folket, och jag tror på omdömet hos de personer som har att utse representanter. Anna-Greta Skantz, Gösta Andersson och Maj Pehrsson har i egenskap av reservanter framfört argument beträffande lokaliseringen, och jag vill med anledning härav säga att det finns många synpunkter som talar för en lokalisering på de nämnda orterna. När jag tog ställning till den här frågan utgick jag ifrån att, som tidigare framhållits, lokaliseringen skall ske i anslutning till hovrätt eller kammarrätt. Det är den linje som har följts. Då jag valde Jönköping kom också, förutom de av Anna-Greta Skantz citerade motiven i propositionen, en rent geografisk bedömning med i bilden. Försäkringsrätten skall nämligen omfatta hela Götaland med undantag av Östergötland och Gotland, och Jönköping ligger ju centralt i förhållande till hela Västsverige, som är ett ganska stort och tungt område. Det finns alltså ett betydande befolkningsunderlag i detta område. Detta har gjort att jag fastnat för Jönköping, och jag har ingen anledning att stå här och argumentera mot vare sig Anna-Greta Skantz, Maj Pehrsson eller Gösta Andersson.
Herr talman! Jag vill bara säga några få ord om de reservationer som vi socialdemokrater har fogat till utskottsbetänkandet. Till socialministern vill jag säga följande. Försäkringsdomstolen, Försäkringskasseförbundet, JO, LO och TCO tillhör de tunga remissinstanser som direkt kräver ett vidgat lekmannainflytande. De anser inte att det här ökade lekmannainflytandet eventuellt skall införas vid en senare tidpunkt, som herr Gustavsson ställde i utsikt, utan etableras nu. Det är ju här fråga om remissinstanser med utomordentligt stor sakkunskap på detta område. Även Svenska kommunförbundet tillhör de remissinstanser som anser det vara principiellt viktigt att utrymme skapas för förtroendemannamedverkan inom hela det socialrättsliga området. Man pekar också på att i försäkringsdomstolen, som ju är högsta besvärsinstans inom socialförsäkringen, dömer dels lagfarna domare, dels icke lagfarna ledamöter. Herr talman! Eftersom jag har ganska stor erfarenhet och under många 209 år har sysslat med socialförsäkringsfrågorna, vill jag betyga det stora värde som detta lekmannainflytande har haft i försäkringsdomstolen. Ingen kan heller bestrida att den kunskapen och den erfarenheten har tillfört domstolen utomordentliga värden. Det är alltså synnerligen tungt vägande skäl som ligger bakom den socialdemokratiska reservationen. Beträffande lek mannarepresentationens utseende skulle det vara mycket att säga. Här vill jag bara understryka några saker. Anknytningen till arbetslivet är utomordentligt väsentlig. I dag utses representanter i försäkringskassornas pensionsdelegationer och i försäkringsdomstolen på direkt förslag av arbetsmarknadens organisationer. Det föreligger redan här en beprövad praxis, som visat sig vara mycket värdefull. Likaså är det av stor betydelse att de politiska partierna får tillfälle att direkt föreslå nämndemän. Härigenom får de politiska partierna ett inflytande vid tillsättningen av nämndemän, som kommer att vara av mycket stort värde då det gäller uppbyggnaden och utvecklingen av försäkringsrätterna. Till Arne Magnusson vill jag bara säga följande. Anledningen till att lekmän inte deltar i handläggningen av den dominerande målgruppen i kammarrätterna, taxeringsmålen, är inte att dessa mål inte skulle utgöra en tillräckligt viktig grupp. Anledningen är i stället att ett lekmannainflytande är tillgodosett tidigare i taxeringsprocessen genom att lek män deltar i två instanser under kammarrätten, nämligen taxeringsnämnderna och länsskattenämnderna. Det förtjänar också nämnas, att vid remissbehandlingen av det utredningsförslag som låg till grund för det senaste beslutet om omfattningen av lekmannainslaget i bl.a. kammarrätterna remissinstanserna över lag anslöt sig till förslaget att skattemålen icke skulle handläggas med medverkan av lekmän.
Herr talman! Eftersom jag fick en direkt fråga skall jag svara på den. Rune Gustavsson frågade om jag underkänner politikernas omdöme när det gäller att utse lekmän i detta sammanhang. Nej, det gör jag inte alls. Men uppenbarligen är det så att Rune Gustavsson underkänner regeringen. Vi har nämligen föreslagit att det är den som skall utse lekmännen, på förslag av arbetsmarknadens parter. Dessutom vore det bra, om Rune Gustavsson läste reservationerna innan han gick upp i talarstolen. Då skulle han nämligen upptäcka att vi inte bara föreslår att det skall utses en lek man från arbetstagarparterna utan faktiskt att en lekman skall komma från de politiska partierna. Då har vi väl, Rune Gustavsson, uppnått samma typ av lekmannasammansättning som man har i pensionsdelegationerna, som ju utses på politiska grunder men också på grund av kännedom om förhållandena i arbetslivet. Låt mig i min tur ställa en fråga till Rune Gustavsson: Underkänner Rune Gustavsson politikerna genom att föreslå att försäkringsöverdomstolen skall bestå av folk som har särskilda kunskaper om arbetsförhållandena? Det är ju exakt samma sak. Man hoppar bara över försäkringsrätterna. Rune Gustavsson säger dessutom att huvuddelen av alla ärenden kom = Nr 55 mer att ha lekmannamedverkan i försäkringsrätterna. Det rör sig om Fredagen den en tredjedel av dessa ärenden. Enligt min mening är två tredjedelar mer 16 december 1977 än en tredjedel. Alltså kommer huvuddelen av ärendena att ligga utanför lekmannamedverkan i försäkringsrätterna. Inrättande av Rune Gustavsson skall inte heller försöka påstå att de ärenden som = regionala försäkhandläggs i pensionsdelegationer och försäkringsnämnder är av mera = ringsrätter svårbedömd natur än de ärenden som ligger utanför. Det försökte man göra gällande också i utskottet — behandlingen av resterande ärenden skulle vara ren matematik. Jag vill rekommendera till läsning bestämmelserna om bidragsförskott i lagen om allmän försäkring. Sådana ärenden skall ligga utanför försäkringsrätterna. På så gott som varje rad i bestämmelserna finner man uttryck som ”om det föreligger grundad anledning anta”, ”om det befinnes uppenbart”, ”om vårdnadshavaren uppenbarligen” osv. Det är alltså fråga om mängder av bedömningar och skälighetsprövningar — till skillnad från ärenden om hustrutillägg, som av något skäl handläggs i försäkringsnämnderna men som trots detta inte är ärenden av svårare natur. Man skall alltså inte försöka inbilla oss att skälet till begränsningen skulle ligga i skillnaden mellan de olika ärendegrupperna. Någon sådan skillnad finns inte.
Herr talman! Socialministern sade att han inte vill argumentera mot mig. Det kan jag nästan förstå, eftersom argumenten för Malmö egentligen är så starka att det hade varit naturligt om socialministern följt utredningens förslag. Socialministern framhöll att han hade fastnat för Jönköping efter en geografisk bedömning. Jag tycker att det är litet märkligt. Bara i Skåne och Blekinge bor väl ca 1,2 miljoner invånare. Jönköping i utkanten av domstolsområdet. Gösta Andersson sade att vi skulle tänka tillbaka på vilka beslut riksdagen har fattat. Jag är inte så övertygad om att socialministern vill att vi skall göra det. När vi i maj månad 1973 hade en debatt om omlokaliseringen av viss statlig verksamhet beklagade socialministern, som då inte var socialminister utan Rune Gustavsson i Alvesta, att inte G länet blev tillgodosett. Han anförde att det var att beklaga att regeringen inte följt det uttalande som tidigare gjorts av utskottet och riksdagen beträffande G-länet. Men varför, kan man fråga, har socialministern inte försökt att nu förverkliga den tankegång han hade 1973? Jag erkänner villigt att det inte hade hjälpt Malmö. Jönköping ligger inte så värst bra till, och onekligen hade Alvesta och Nässjö varit bättre alternativ, när socialministern nu tvunget skulle gå ifrån utredningens förslag om Malmö.
Herr talman! Jag vill säga till Sven Aspling att det är riktigt att en del av remissinstanserna ville ha ett ökat lekmannainflytande. Men huvuddelen av remissinstanserna lämnade detta utan erinran. Sedan, Sven Aspling, har vi i propositionen gått något längre än utredningen och då till en viss del tillgodosett de önskemål som kommit fram i remissyttrandena. Som framgår på s. 35 i betänkandet har utredningen inte föreslagit lekmannamedverkan i mål som avgörs i försäkringsnämnd. Det har emellertid nu kommit med. Jag vill åter hänvisa till det som står på s. 35 i betänkandet om vad vi nu har att iaktta. På Barbro Engmans inlägg verkar det nästan som om här inte förekommer något lekmannainflytande. Men väsentliga inslag kommer ju ändå med. Det finns en väsentlig skillnad, Barbro Engman. Vi genomför en decentralisering och flyttar ut så att vi får försäkringsrätter på två ställen i landet. Därmed följer vi konsekvent upp att lek männen utses regionalt. Vi har inte ändrat på försäkringsöverdomstolens sammansättning. När det gäller argument för och emot Malmö framhöll jag, Anna-Greta Skantz, att det finns argument för samtliga de tre orter som är nämnda. Därför argumenterade jag inte för eller emot utan talade i stället om vad som har gjort att jag fastnade för Jönköping. Då nämnde jag just det geografiska läget och framhöll att hela Skaraborgs län, hela Västsverige, kommer att höra till denna försäkringsrätt. Även jag hade G-länet med i bilden. Hade jag föreslagit G-länet, hade det väl kommit en motion om bypolitik och påståenden om att jag hade valt mitt eget län. Men tyvärr hade inte Kronoberg och Växjö vare sig kammarrätt eller hovrätt. Vi gjorde en bedömning och ansåg att antingen kammarrätt eller hovrätt skulle finnas på den plats där vi förlade en försäkringsrätt.
Herr talman! Minuterna flyr, och jag är medveten om att vi skall försöka att så snart som möjligt nå fram till ett beslut här. Men, herr talman, det är en märklig argumentation som socialministern för! Här för han in någon sorts kvantitetsresonemang: eftersom han har: räknat samman att så och så många remissinstanser har ställt sig bakom utredningen på den här punkten, flyr han dit. Vad Barbro Engman och jag har pekat på är ju att de tunga remissinstanser som har varit och är engagerade i denna fråga enhälligt har slutit upp bakom kraven på ett vidgat lekmannainflytande. Ta försäkringsdomstolen som ett exempel med rik erfarenhet av vad lekmannainflytandet i dessa frågor verkligen betyder! På den här punkten skulle jag vilja ge socialministern rådet att inte överargumentera. Han har ju i propositionen fört sitt resonemang fram och tillbaka på ett sätt som verkligen visar vacklan och osäkerhet. Vi har en utomordentligt stark grund att stå på här. Låt mig bara påpeka att det också innebär att vi genom vårt förslag kommer fram till det resultatet att ungefär tre fjärdedelar av målen kommer att ha lekmannamedverkan, medan regeringens förslag inskränker detta lekmannainflytande till endast ca en tredjedel av målen. Detta ger en mycket god bild av vad det är fråga om, och eftersom både Barbro Engman och jag har pekat på att detta är frågor som berör människorna på ett alldeles särskilt sätt — deras trygghet etc. — borde det vara en naturlig sak att ställa sig bakom den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag tycker inte att det skall få stå oemotsagt i protokollet att Rune Gustavsson säger att han har gått längre än vad utredningen förslog. Inte då! Visserligen har han sett till att man får lekmannamedverkan vid de mycket få ärenden som ligger på försäkringsnämnd, men utredningen föreslog ju också att om part påkallar det, skall lekmän delta i försäkringsrätten. Var någonstans står det i propositionen, Rune Gustavsson? Det är inte att gå längre än utredningen, utan det är att gå en betydligt kortare bit på väg än vad utredningen gör.
Herr talman! Nej, jag har inte på något sätt försökt att överargumentera, för att använda Sven Asplings uttryck, utan jag har redovisat att det fanns olika uppfattningar hos remissinstanserna. Sedan skall jag be Sven Aspling citera de avsnitt i propositionen där det framgår att jag visat vacklan och osäkerhet. Barbro Engman erinrade om att utredningen hade föreslagit att en part i ett mål i försäkringsrätt själv skulle kunna begära att lekmän skulle medverka i avgörandet. Jag vill framhålla att det förslaget dömdes ut av sakkunniga remissinstanser. Därför togs det inte med i propositionen.
Herr talman! Än en gång nödgas jag från denna talarstol erinra om hur Kalmar län av statsmakterna missgynnas i en rad olika avseenden. Medan andra län som regel blivit väl tillgodosedda vid utlokalisering av olika statliga institutioner har Kalmar län exempelvis år 1975 berövats Kalmar flygflottilj — och därmed f. ö. blivit det enda länet i riket som är utan något försvarsförband. Enbart detta betydde för länet ett bortfall av ca 500 arbetstillfällen. Upprepade löften har därefter givits att länet skulle kompenseras för denna svåra förlust. Redan dessförinnan, år 1971, hade dåvarande inrikesutskottet framhållit det stora behovet av statliga satsningar till sydöstra Sverige, och i annat sammanhang framhöll statsmakterna att Kalmarområdet med hänsyn till sina regionalpolitiska problem borde prioriteras.

I Jönköpings län var situationen dessutom gynnsammare än i Kalmar län i många avseenden, exempelvis i fråga om befolkningsutveckling samt arbetsoch inkomstförhållanden. Departementschefens anförande av regionalpolitiska skäl var därför anmärkningsvärt. Detta hände våren 1976. Med hänsyn till den nya regeringens uttalanden om ökad decentralisering och ökad balans mellan olika regioner och de många uppvaktningar som skett från länets sida hade vi i Kalmar län grundad anledning anta att regeringen så snart möjlighet därtill gavs skulle lokalisera någon statlig institution till Kalmar. Vi är därför djupt besvikna när vi nu än en gång får se hur Kalmar län ställs tillbaka för Jönköpings län. Vi vägrar definitivt att acceptera det resonemang som fördes i fjol, att en kammarrätt kan placeras endast där det finns hovrätt, och resonemanget i år, att en försäkringsrätt kan placeras endast där det finns kammarrätt eller hovrätt. Innebörden av detta resonemang är ju helt enkelt att alla juridiska regionala institutioner förbehålles ett fåtal centra i vårt land. Dessa målmedvetna koncentrationssträvanden anser vi olyckliga, och de står inte i överensstämmelse med regeringens uttalade löften att söka åstadkomma regionalpolitisk rättvisa. Än en gång vill jag framhålla det orimliga i att låta sydöstra Sverige, speciellt Kalmar län, vara så missgynnat i fråga om lokalisering av statliga institutioner. I detta ärende har den nya regeringen haft tillfälle att i någon mån tillgodose denna landsändas berättigade krav på en rättvis behandling. Jag beklagar att regeringen missade och att nu också riksdagen synes missa den chansen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3, som innebär ett bifall till det i motionen 110 framförda förslaget om södra försäkringsrättens placering i Kalmar.

Herr talman! Jag skulle i långa stycken kunna hålla samma anförande som Lars Schött — jag skulle bara byta ut ”Kalmar” mot ”Borås”. Men jag skall inte välja den linjen, utan vill bara yrka bifall till reservationen 4 av Maj Pehrsson och dessutom tillfoga några allmänna synpunkter med utgångspunkt i den underordnade roll som lokaliseringspolitiska överväganden har fått spela för det beslut som riksdagen nu går att fatta.

Utskottet har i anslutning till en rad motioner fört en något utförligare diskussion men kommit till samma slutsats som socialministern. Sedan början av 1970-talet har det i riksdagen funnits en betydande förståelse för att söka åstadkomma en bättre balanserad regional utveckling, och man har även varit beredd att låta den statliga verksamhetens lokalisering lämna bidrag till en sådan utveckling. 1971 års beslut om utlokalisering av ett antal statliga verksamheter blev det konkreta uttrycket för detta synsätt. Alla vet ju vilket personalmotstånd detta beslut vållade och hur en och annan myndighet än i dag försöker sabotera och förminska den utflyttning som då beslöts. Möjligheten att upprepa 1971 års beslut om utflyttning av befintliga statliga verk lär vara liten, även om någon skulle försöka sig på det. Så mycket viktigare är det därför att man vid varje uppbyggnad av nya statliga verksamheter söker finna förläggningsorter som verkligen bidrar till att förbättra balansen i den regionala utvecklingen. Det borde därför vara självklart att låta regionalpolitiska skäl i första hand bli utslagsgivande för sådana nya lokaliseringar, såvida icke verksamhetens specifika krav gör det omöjligt. Jag kan inte finna att behovet att förlägga de nya försäkringsrätterna till orter med hovrätt eller kammarrätt är så starkt att det ensamt bör få styra lokaliseringen. I stället borde man i detta fall, liksom f.ö. i åtskilliga andra fall, låta lokaliseringspolitiska skäl fälla huvudavgörandet. Om så varit fallet, skulle Borås haft en god chans. Låt mig också säga att det är viktigt att göra dessa överväganden på ett sådant sätt att ingen kan säga att regering och riksdag handlar efter maximen ”den som mycket har, åt honom skall mer varda givet”.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

Herr talman! Jag vill ta detta tillfälle i akt att inför kammarens ledamöter något redovisa bakgrunden till den proposition som nu ligger på riksdagens bord för behandling. Nr 56 I regeringsförklaringen som föregick bildandet av den nuvarande re Lördagen den geringen slogs fast att en väl fungerande samhällsekonomi kräver ett 17 december 1977 decentraliserat näringsliv. De tre partierna är också överens om att näringspolitiken skall utformas så, att mindre och medelstora företag får De mindre och goda utvecklingsmöjligheter. medelstora Det regeringsförslag som vi nu har att ta ställning till är den första — företagens utveckdelen i en fortlöpande reformverksamhet i vad gäller de mindre företagen = ling, m.m. och så till vida också ett viktigt inslag i den aktiva näringspolitik som regeringen bedriver. I den gemensamma regeringsförklaringen sägs vidare att Sverige skall hålla fast vid blandekonomin och ta vara på enskilda människors vilja till initiativ och ansvar. Det betyder att vi avvisar socialism och en byråkratisk centralstyrning av näringslivet, men det betyder inte att vi anser att samhället skall vara passivt och låta de s.k. marknadskrafterna spela fritt. Den näringspoltiska aktivitetet som vi har utövat under tiden i kanslihuset har ju också på allt sätt bekräftat detta övergripande mål för regeringens arbete. Vi företräder en social och ansvarskännande marknadshushållning. Även om det föreligger en ideologisk skillnad mellan den här regeringen och den tidigare, blir skillnaden i praktiken inte så stor. Det är det, förmodar jag, som är anledningen till att oppositionen i realiteten har varit ganska tomhänt vad gäller konstruktiva, reella alternativ under det gångna året och i de sammanhang där vi framlagt förslag för riksdagen beträffande näringspolitiken. Oppositionens kritik har då närmast centrerats kring bristen på planmässighet, som det hetat, men när vi från regeringens sida har bett om en precisering av vad en ökad planmässighet skulle innebära konkret i form av detaljregleringar och fler föreskrifter beträffande företagens sätt att agera har oppositionens företrädare i allmänhet stått svarslösa. Detta upplevde vi häromdagen i samband med diskussionen om specialstålet. Ett annat huvudmoment som oppositionen har försökt framställa som ett alternativ i näringspolitiken har varit den många gånger diskuterade socialdemokratiska strukturfonden. Sedan denna mognat till sin form och behandlats i olika motioner och reservationer visar det sig att den inte är någonting annat än en dubblering av Investeringsbanken. Till hela sin funktion är fonden en kopia av den investeringsbank som vi redan har och som fungerar som ett värdefullt instrument i näringspolitiken. Det berättigade i att på detta sätt dubblera institutionerna när vi behöver öka effektiviteten kan ju verkligen i hög grad ifrågasättas. Den här situationen känner vi väl till sedan tidigare. Den förelåg under valperioden 1973-1976, som kommer att gå till historien som jämviktsriksdagens tid. Inte heller då kunde socialdemokratin, under de omständigheter som rådde, göra verklighet av sina mera socialistiskt inriktade målsättningar. De fick i stället leva sitt eget stilla liv i partiprogrammet 19 och i förkunnelsen från talarstolar vid tillfällen när marginalväljare inte kunde tänkas ta anstöt. Det fanns väl en och annan som fruktade — någon kanske också hoppades — att socialdemokratin i opposition skulle driva en mera utpräglat socialistisk politik. Så har det inte blivit. Det visar också reservationerna vid det näringsutskottsbetänkande som behandlas i dag. Det är ändå ett uttryck för socialdemokratins anknytning till verkligheten, och den omständigheten vill jag gärna ge oppositionen några erkännsamma ord för i dag. Det har alltså inte blivit som man kunde tro, och det är jag glad för. Detta innebär att meningsskiljaktigheterna i näringspolitiken inte blir större än att vi kan vara överens i t.ex. frågan om hur strukturförändringarna inom specialstålindustrin skall gestaltas i princip och i verkligheten. Samma omdöme kan gälla andra branscher, där strukturförändringar är nödvändiga och ofrånkomliga. Inom textilindustrin, där det gäller att banta ytterligare en redan hårt pressad näring med problem sedan många år, kan denna syn tillämpas. Det gäller glasindustrin med sina speciella problem — kraven att förena rationaliseringar med en gammal fin hantverkstradition, de svåra arbetsmiljöproblemen och brukens stora betydelse för de orter där de är placerade. Det gäller även dataindustrin, där det inte i första hand är fråga om att rädda en bransch i kris utan att garantera en viss teknologisk nivå inom landet för en viktig produktion. Totalt utländskt beroende i en sådan bransch har många nackdelar, inte minst för vårt tekniska och ekonomiska oberoende. Det gäller också varvsindustrin, den bransch i Sverige som torde ha svårast att inom nuvarande struktur återfå tidigare lönsamhet, omfattning och också sysselsättningsvolym. Sverige har varit och är alltjämt, trots sin relativa litenhet, en av de ledande varvsnationerna i världen. Det är en ställning som nu inte kan hållas utan orimliga ekonomiska uppoffringar. Även andra branscher har problem, och vi får i riksdagen tillfälle att återkomma till en del av dem under nästa år. Jag syftar bl.a. på handelsstålverken, där en överenskommelse träffats om ett samgående mellan de tre stora tillverkarna NJA, Gränges och Stora Kopparberg. Inom industriverket liksom i departementets regi pågår åtskilliga branschstudier. Jag vill särskilt nämna att delar av skogsindustrin — jag tänker närmast på sågverksindustrin och skivindustrin — är föremål för ingående analys och översyn. Också pappersoch massaindustrierna kommer att kräva skärpt uppmärksamhet under nästa år. Den internationella marknadsutvecklingen för skogsindustrin har ju skapat stora likviditetsproblem för denna näringsgren. De blommar också ut i soliditetsproblem, som vi blir tvungna att på ett eller annat sätt gripa oss an, eftersom detta är en nyckelbransch av avgörande betydelse för hela vår ekonomi. Utvecklingsmöjligheterna för den svenska bilindustrin håller på att analyseras av en särskild utredningsman. Det är också en integrerad del av svensk industri med stor betydelse för den framtida utvecklingen.

Avsikten är, som jag tidigare har aviserat, att regeringen skall lägga ett sådant brett framåtsyftande näringspolitiskt program på riksdagens bord under första halvåret 1979. Jag sade nyss att den socialdemokratiska delen av oppositionen inte framhärdat i sin vilja att genomföra sitt socialistiska program och att det vill synas som om riksdagen skulle kunna nå bred enighet om stora delar av näringspolitiken. En sak har man emellertid noterat när man läst dels den socialdemokratiska partimotionen, dels reservationerna vid det betänkande som behandlas nu, nämligen att den gamla kända socialdemokratiska motviljan — hämningen skulle jag vilja kalla det — inför de mindre företagen finns kvar. Det märks kanske alldeles speciellt i detta skede därför att det finns en ambivalens i socialdemokratins agerande.

Det märks också i debatten ute i landet omkring detta ämne, även om man då inte vill gå emot huvudlinjerna i förslaget. Även utskottsbetänkandet visar att man i allt väsentligt ansluter sig till propositionens huvudtankar. Det här draget att inte vilja erkänna de mindre företagens betydelse och särart måste väl ha någon form av ideologisk bakgrund. Det är en stark ideologisk blockering som jag tycker är beklaglig med tanke på att socialdemokratin i allt väsentligt accepterar regeringens förslag. Småföretagen har ändå stor betydelse för utkomstmöjligheterna på många orter och därmed också för dessa orters möjligheter att behålla sin livskraft. Småföretagen är alltså en nödvändig komponent i näringspolitiken. Det gäller nu att ta till vara de outnyttjade möjligheter som finns inom småföretagen för att öka produktionen och sysselsättningen, att ta till vara den vitalitet som den här företagsgruppen representerar. Det krävs att vi effektiviserar samhällets utvecklingsfrämjande insatser för industrin i varje län, för att göra näringspolitiken effektivare och mera inriktad på den vardag i vilken företagen arbetar. Det är därför som vi har föreslagit inrättandet av de regionala utvecklingsfonderna, som skall avlösa företagarföreningarna. Det skall ske genom att en stiftelse med staten och landstinget som stiftare och huvudmän bildas i varje län på den grund som företagarföreningarna representerar. Fonderna föreslås, i likhet med vad som gäller företagarföreningarna, även handha vissa myndighetsutövande uppgifter. Det är också ganska betydande resurser som vi föreslår att dessa regionala utvecklingsfonder skall få, eftersom medlen i hantverksoch industrilånefonden, som f.n. uppgår till ca 575 milj.kr., skall överföras till fonderna. Jag tror att man därmed i väsentlig mån kommer att få en ökad regional aktivitet, eftersom fondernas finansiella stadga och det egna ansvarsområdet på detta sätt får en mera påtaglig betoning. Det blir alltså en plattform för den regionala näringspolitiska aktiviteten av helt annan karaktär än tidigare. Vi föreslår också att de medel som i dag finns i statens utvecklingsfond fördelas på de nya fonderna. Vi har med viss förundran noterat att oppositionen, dvs. socialdemokratin, går emot detta förslag utan att egentligen kunna hänvisa till några bärande argument för detta. Propositionen får ses som ett första steg i en reformering av näringspolitiken, och vi har aviserat att i nästa steg kommer forskningsoch utvecklingsfrågorna upp till behandling. Men det har varit angeläget att redan nu, när vi gör denna genomgripande organisatoriska reform, lösa frågan om utvecklingsfondens organisatoriska status. Jag är något förvånad över oppositionens agerande beträffande utvecklingsfondens framtid. Här gäller det ju att stärka den organisatoriska grundvalen för aktiviteterna på området. Och det har vi gjort med vårt förslag om decentralisering också av utvecklingsfonden. Vid behandlingen av förslagen från regeringen om att stödja de mindre och medelstora företagen har en oproportionerligt stor del av uppmärksamheten ägnats hur styrelsen för fonderna skall utses. Förslaget innebär att styrelserna skall utses av de politiskt valda landstingen utan inskränkningar, med fullt förtroende för landstingens kompetens och förmåga att utse näringspolitiska organ inom sitt område. Detta är en helt acceptabel företeelse för andra delar av samhällslivet, och jag skulle vilja säga att det är en principiellt klar linje i den politiska demokratins namn. Jag är något överraskad över de dimensioner debatten tagit i den här frågan. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse utskottsmajoritetens stöd för regeringens förslag. Jag tycker också att systemet för att föra ut näringspolitiken så nära företagen som möjligt innebär en välmotiverad decentralisering av både inflytande och ekonomisk makt. Regionerna får ett helt annat inflytande över sin egen situation, får mer att säga till om, och det är en utveckling som jag tror innebär väsentligt ökad kraft i det näringspolitiska arbetet. Under senare år har tanken på decentralisering av beslutsfunktionerna vuxit sig allt starkare i samhället. Och i den förra valrörelsen var ordet ”decentralisering” definitivt ett honnörsord. En del föredrar att kalla det närdemokrati, men innebörden är ju densamma. Det finns ett behov av aktiva näringspolitiska organ ute i regionerna som, förutom att hjälpa företagare, kan samordna olika näringspolitiska aktiviteter i länen. Vi noterar att det på många håll spontant vuxit upp organ med förankring i både landsting och kommuner som arbetar med näringspolitiska frågor. Och jag tror det är viktigt att vi från samhällets sida här strävar efter en samordning för effektivisering. Den väg vi valt, Nr 56 med de regionala utvecklingsfonderna, bör i väsentlig utsträckning kunna Lördagen den samla upp dessa viktiga regionala och lokala aktiviteter för näringspo 17 december 1977 litiken. Herr talman! Jag vill naturligtvis inte påstå att vi löser alla småfö — De mindre och retagens problem med den proposition vi nu diskuterar. Men de förslag medelstora till åtgärder som redovisas inom småföretagsområdet kan bidra i väsentlig företagens utveckutsträckning till att erbjuda gynnsammare utvecklingsbetingelser för den = ling, m.m. här företagsgruppen. Åtgärderna bör därmed ses som ett viktigt led i strävan att uppnå vissa grundläggande mål för den övergripande ekonomiska politiken. Förslagen skall också ses som ett första steg i ett fortlöpande reformarbete inom näringspolitiken med speciell inriktning mot de mindre företagen. Men för att nu ytterligare förstärka kontaktvägarna mellan regeringen och småföretagsamheten skall regeringen låta tillkalla en särskild småföretagsdelegation. Huvuduppgiften för delegationen kommer att vara att fortlöpande följa och bevaka utvecklingen inom detta område, initiera olika åtgärder och i övrigt ge synpunkter och råd för samhällets politik visavi de mindre företagen och den situation som de arbetar under. Delegationens verksamhet kommer att bedrivas direkt under regeringen. Vi har ansett det angeläget att få denna omedelbara kontakt med den här stora gruppen av företag. I delegationen kommer att ingå representanter för företagens och de anställdas organisationer, landstingen och myndigheter inom det näringspolitiska området. Det är också regeringens avsikt att ta initiativ till olika informationsinsatser om företagandets villkor. Enligt vår mening bör sådana insatser kunna verka stimulerande på intresset för att starta och driva företag. De bör också kunna skingra en del missförstånd och vanföreställningar som man möter i den mera populära debatten om de mindre företagens roll i samhället, om företagandets villkor, om samspelet mellan anställda och företagare. Informationen förutsätter självfallet en nära samverkan mellan företagens och de anställdas organisationer. Låt mig till sist, herr talman, sammanfatta med att betona att i detta väsentliga arbete med att öka livskraften och expansionsförmågan i svenskt näringsliv är den proposition som nu är föremål för kammarens behandling en viktig hörnsten.

Herr talman! Jag avser att i mitt första anförande i huvudsak koncentrera mig på den fråga som föredragningslistan upptar, nämligen de mindre och medelstora företagens utveckling. Jag kan förstå att exempelvis frågan om strukturfonden ständigt oroar industriministern, men jag kan tala om för industriministern att han kommer att få tillfälle att möta den frågan snart igen, eftersom vi återkommer med den. Vi ser detta som en utomordentligt viktig angelägenhet, inte för att komplettera eller skapa en motsvarighet till Investeringsbanken utan för att få ett 2 institut som kommer att ge oss väsentligt större räckvidd och möjligheter att bistå företagen med medel som går långt utöver vad det ordinarie kreditväsendet har möjligheter till. Men, herr talman, till huvudfrågan! När statsministern i inledningen till den proposition vi nu har att behandla anför att de mindre företagen spelar en mycket framträdande roll i det svenska näringslivet, riskerar han inte att bli emotsagd. Småföretagen är till antalet många och bereder sysselsättning åt åtskilligt fler. Företagens storlek varierar, men de är alla mycket beroende av en stabil och hög konsumtion. Under de senaste årtiondena har tillväxtklimatet för småföretagen i Sverige varit gott. Med stigande inkomster och en mera jämn fördelning av de värden som vi i gemensamt arbete frambringar har stora befolkningsgrupper fått en efter hand växande konsumtionsstandard. Som fördelningsmekanism har skattepolitiken tidigare och socialpolitiken med bl.a. folkpensionering, ATP, barnbidragen och bostadsstödet varit utomordentligt goda och välgörande instrument. De företagsgrupper vilkas angelägenheter vi nu diskuterar har å sin sida visat prov på anpassning av verksamheterna till anspråk som ställts av en allt köpstarkare allmänhet. Också mot denna bakgrund är det angeläget att den ekonomiska politiken och samhällspolitiken i allmänhet utformas så att vi söker undvika en nedpressning av vårt folks standard. Verkningarna av regeringens oskickliga ekonomiska politik, energipolitiken och bostadspolitiken har nu blivit besvärande för många företag. Den erfarenhet som vi har fått tidigare visar att förmågan att ta till vara nya idéer och uppslag har varit en styrka för småföretagen. Ett betydande antal av dem ägnar sig åt tillverkning av unika produkter, andra är underleverantörer till stora företag. Deras specialisering och ofta dokumenterade förmåga att utveckla den tekniska utrustningen har bidragit till framgångarna. Korta serier i produktionen och inriktning på kvalitetsvaror har gett konkurrenskraft och ett gott utbyte av verksamheten. Men med ökad tillverkning och stigande kostnader växer kraven på en marknadsföring som inte enbart stannar vid landets egna gränser utan som även behöver och har stora möjligheter på utlandsmarknaden. Vid ett samtal häromdagen berättade chefen för ett leveransföretag till dataanläggningar om de mycket stora ansträngningar man måste lägga ner på att följa utvecklingen inom detta avancerade område för att kunna lämna erforderlig service. Uppenbarligen har företaget lyckats eftersom man inte haft några störningar i fråga om sysselsättningen. Samtidigt med detta uppföljningsarbete måste man söka nya marknader, och på fråga uppgavs att två försäljningskontor inrättats i länder nära den stora öststatsmarknaden för att tillvarata alla möjligheter. Många företag saknar sådana resurser att slå sig fram. Kanske ligger möjligheterna för dem i samordning och gemensamma exportaktioner. Alltmer har det framstått som en angelägen uppgift för samhället att i detta avseende lämna sin medverkan. Den kan vara såväl upplysande om möjligheter och förutsättningar som organiserande och administre rande. Nr 56 Att företagarföreningarna i dessa avseenden redan nu fyller en uppgift Lördagen den är alldeles klart, men aktiviteterna skulle väsentligt kunna öka, och de 17 decemiber 1977 behöver också ökas. Den utredning om föreningarnas verksamhet och = organisatoriska utformning som tillsattes redan 1975 har visat på detta. — De mindre och Låt mig säga, herr talman, att det länder regeringen till heder att den — medelstora i fråga om den allmänna uppläggningen av företagarföreningarnas verk = företagens utvecksamhet i stort sett följer vad utredningen föreslagit. Tyvärr har propo = ling, m.m. sitionen flera skönhetsfläckar. En i och för sig mindre sådan är namnändringen. Nog verkar det vara mera av klåfingrighet som man tar bort namnet företagarföreningar och ersätter det med något så ogripbart som regionala utvecklingsfonder. Namnet företagarföreningar är väl inarbetat sedan årtionden tillbaka, och kretsen för verksamheten behöver man inte längre fundera över. Viktigare är emellertid vad de föreslagna stiftelserna skall göra och med vilka medel. I propositionen sägs att de skall ha till uppgift att till de mindre och medelstora företagen tillhandahålla informations-, rådgivnings-, utbildningsoch konsulttjänster samt lämna lån på hög risknivå. Det är bra. Man fullföljer här ett program från tidigare och ger möjligheter till en ökad samordning på regional och lokal nivå av olika näringspolitiska insatser. Mean har emellertid anledning att fråga sig hur de nu angivna verksamheterna inpassats i en mer allmän industripolitisk målsättning. Man kan också fråga sig: Hur har vi sett på detta tidigare? Jag vill erinra om vad den socialdemokratiska regeringen framhöll i detta stycke när den 1973 framförde förslag om bl.a. industriverket, utvecklingsfonden och riktlinjer för en ökad regional företagsservice.

Den övergripande uppgiften för industripolitiken blir ——— att underlätta uppnåendet av en effektiv produktionsstruktur inom varje bransch och att medverka till utvecklingen av branscher med stora framtida tillväxtmöjligheter. ——-- De industripolitiska insatserna bör i hög grad grundas på och utnyttja det kunnande, den erfarenhet och den kompetens som finns inom företagen. Även inom företagen är ett decentraliserat beslutsfattande önskvärt. Strävan bör vara att frigöra den i dag outnyttjade kapacitet i form av initiativförmåga, kunskap, verksamhetslust och ansvarskänsla som finns hos de i produktionen verksamma människorna. Detta förutsätter ett väsentligt ökat löntagarinflytande i företagen. BI. a. därför måste industripolitiken verka för att en vidgad företagsdemokrati kommer till 25 Att beslutsfattandet i hög grad är decentraliserat ökar behovet av en framåtblickande och övergripande industripolitisk planering. De industripolitiska insatserna måste kunna sättas in på ett förutseende sätt vilket kräver ett sammanhållet informations-, prognosoch planeringssystem. Syftet med ett sådant system är att utgöra underlag för bedömning av varför, var och hur industripolitiska åtgärder bör sättas in. Däremot är inte avsikten att det skall vara ett instrument för central dirigering av investerings-, produktionsoch andra beslut i varje enskilt företag.” För en industripolitik med framåtsyftning är insamling, bearbetning och utveckling av det för industripolitikens genomförande erforderliga informationsunderlaget av särskild betydelse.

Planering förutsätter ett kunskapsinhämtande, studier och diskussioner. Vi har sökt fullfölja den politiken, exempelvis inom ramen för de branschråd som tillkom — branschråd för skogsindustrin, för stålindustrin, för byggnadsindustrin och för varven. Det är ett arbete som pågått under några år, och jag noterar med en viss tillfredsställelse att industriministern inte har avvecklat den organisationen — branschråden med representanter för samhället, företagen och de anställda som ett forum för diskussion och gemensam utredning — utan att branschrådens arbete fortgår. Om jag har uppfattat det rätt är avsikten att så småningom, på underlag av det material som exempelvis skogsbranschrådet presenterar, förelägga riksdagen ett skogspolitiskt långtidsprogram. — Jag hoppas att jag har uppfattat det rätt, herr industriminister. Industriverket har fått ta ansvaret för en mångfald utredningar av samma karaktär, delvis av mera brådskande art, delvis av mindre omfattning, som exempelvis när det gällt delproblem inom glasindustrin, tekoindustrin, pälsindustrin och snickeriindustrin, för att nu nämna några. Vad som gjorts på arbetslivets område med styrelserepresentation, representanter i skyddsverksamhet och andra uppgifter har varit av utomordentlig betydelse. Sak samma gäller den nya medbestämmandelagen, som jag här bara nämner. Till detta har emellertid kommit bl.a. att representanter för de anställda beretts säte och stämma i företagarföreningarnas styrelser. De och deras organisationer har tagit detta på stort allvar, och jag tror att deras insatser i föreningarna uppskattats. Denna etablerade samverkan mellan företagare och anställda tillsammans med företrädare för länsmyndigheter och landsting kring regionala enheter är värdefull. Nr 56 Med det starka ekonomiska och ansvarsmässiga engagemang av stat Lördagen den och kommun som nu föreslagits är det helt riktigt att samhället får ett 17 december 1977 mera avgörande inflytande på de stiftelser som nu skall bildas. Men steget därifrån och till att helt klippa av banden med den företagsamhet som De mindre och inom länen byggt upp organisationen är oförståeligt. Lika obegripligt är medelstora det att man bryter sönder den ordning med representanter för anställda = företagens utvecki företagens styrelser som nu gäller. Vad jag kan komma ihåg hade de = ling, m.m. borgerliga partierna ingenting att invända mot den allmänna målsättning som uttalades i riksdagsbeslutet 1973 och som lett fram till den ordning vi nu har. Propositionen innebär att ni inte vill ge vare sig företagare eller deras anställda garantier för en rimlig medverkan i det organ på länsplanet som de kan ha så stort intresse för. Ni avhänder samtidigt staten möjligheten att via länsstyrelse eller av regeringen utsända representanter öva ett inflytande på stiftelsernas verksamhet. Vad som inger de allra största betänkligheterna i den allmänna uppläggningen av organisationen är behandlingen av statens utvecklingsfond. Fonden tillkom för att fylla ett mycket stort och känt behov. Syftet var och är att stödja riskbetonade investeringar inom industrin för utveckling av nya produkter, processer och system. Att fonden var välkommen som ett led emellan Styrelsen för teknisk utveckling, som prövar idéer och uppslag, och Investeringsbanken och andra kreditinrättningar på den ordinära kreditmarknaden, framgår av det faktum att på den korta tiden av drygt tre år stöd lämnats till över 500 utvecklingsobjekt. Det är en liten men mycket duglig församling av tekniska experter och handläggare som svarar för fondens verksamhet. Styrelsens ordförande säger i ett tidningsuttalande: ”Jag tycker det är olyckligt och bakvänt att man på det här sättet bryter ned en organisation som börjat fungera på ett bra sätt. Förslaget är inte väl genomtänkt.” Riksdagskollegan Sven G. Andersson är inte heller nöjd med det förslag som har presenterats. Han är medlem av utvecklingsfondens styrelse och använder ett något starkare uttryck när han säger: ”Förslaget är sakligt sett fullständigt galet.” — Jag antar, herr Sven G. Andersson, att tidningsuppgiften inte är felaktig. Vi talar från skilda håll om behovet av ökade insatser till forskning och utveckling. För vår framtid fäster vi avgörande vikt vid detta. Nya idéer och objekt som kan ge näringslivet möjligheter att vidgas, som skapar arbete och utkomst och bevarad välfärd vill vi i ökad omfattning satsa på. Men med några få rader i industriministerns propositionsdel slås denna lovande verksamhet sönder. Utan föregående utredning, utan en vanlig remissbehandling, utan att ens underrätta fondens styrelse och ledning skriver han i propositionen in: ”Mitt förslag till regionalisering innebär att utvecklingsfondens verksamhet upphör.” Hur mycket överensstämmer en sådan hantering med medbestämmandelagens anda och mening? Det är en berättigad fråga. Detta är illa genomtänkt, om det 21 är tänkt alls. Utvecklingsfondens uppdelning på 24 nya små enheter stoppar upp en innovationsverksamhet för lång tid. Innan regionalstiftelserna hinner organiseras och personal med särskilda kunskaper att bedöma projekt trimmas riskerar man att det förflyter lång tid. Den beloppsmässiga begränsningen av möjligheterna att låna ut pengar — nu 3 milj.kr. för ett projekt — till 500 000 kr. innebär att de största och mest lovande projekten inte kan tillgodoses. Regeringen vrider på ett flagrant sätt klockan tillbaka. Hade det inte varit möjligt, herr industriminister, att snabbutreda, diskutera och samråda om en lösning som kunde ha innehållit en bevarad utvecklingsfond men också möjligheter för de regionala stiftelserna att för mindre projekt bistå uppfinnare och utvecklingsförslag? Från den socialdemokratiska gruppen är vi kritiska också på några andra punkter, vilket efter hand kommer att anmälas. Som en sammanfattning vill jag än en gång säga att förslaget har många värdefulla inslag men samtidigt brister och avvikelser som vi starkt har reagerat mot. Det är att beklaga i en för landets näringsliv så viktig angelägenhet som denna som gäller de mindre och medelstora företagen och de näringspolitiska ambitioner som staten är beredd att understödja. Det hade varit möjligt att uppnå samförstånd genom borttagandet av de skönhetsfläckar som jag har pekat på och som Erik Wååg så småningom också kommer att ta upp.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den vilja till samförstånd i denna fråga som Rune Johansson här har visat. De anmärkningar som han har riktat mot förslaget är ju i hög grad marginella, och jag vill återkomma till dem. Först dock den mer allmänna näringspolitiska diskussionen. Jag tillät mig att något kommentera vad som har hänt under det gångna året på det näringspolitiska området. Det stora inslaget — i varje fall debattmässigt — från oppositionens sida är den strukturfond som man har återkommit till i skilda sammanhang. Nu säger Rune Johansson att man skall gå vidare beträffande strukturfonden. Jag tror det är välbetänkt att ta det lugnt; som förslaget hittills har framförts är det nämligen mycket ofullgånget och ger knappast intryck av att oppositionen har något eget alternativ i fråga om näringspolitiken. Detta var mest flagrant i samband med diskussionen om specialstålet, där man i reservationerna vid det betänkandet skisserade en strukturfond som nära nog på punkt efter punkt sammanföll med ändamålet, inriktningen och målsättningen för Investeringsbanken. Jag tror att vi har annat att göra här i landet än att dubblera de näringspolitiska institutionerna. Vi bör i stället se till effektiviteten. Det var alltså i all välmening mot oppositionen som jag här tog upp frågan om strukturfonden. Ni bör nog tänka över en gång till om detta verkligen är något alternativ i näringspolitiskt avseende. När det gäller Rune Johanssons direkta anmärkningar mot proposi tionen noterar jag att han karakteriserar bytet av namn från ”företa = Nr 56 garföreningar” till ”regionala utvecklingsfonder” som klåfingrighet. Det är ju, Rune Johansson, ett vanligt argument i mera konservativ anda att det betecknas som klåfingrighet när man vill ändra någonting. Nu är det ju så att företagarföreningarna inte längre är några föreningar. De mindre och Dessutom gör den förändrade karaktären — självständigheten — att de medelstora i realiteten blir utvecklingsfonder till hela sin funktion. De kommer inte = företagens utvecklängre att vara bara kreditmarknadsinstitut, utan de representerar också = ling, m.m. en fond av kunnande som gör att de kan ge service till företagen och över huvud taget stödja utvecklingen i regionerna. Det är alltså inte fråga om klåfingrighet, utan det har gällt att försöka hitta en benämning som är betecknande för den nya verksamhet och den nya innebörd som det här organet kommer att få. Jag tror att även Rune Johansson, när han väl har vant sig vid begreppet ”utvecklingsfonder”, kommer att inse att det är en utomordentligt bra beteckning på det här organet. Sedan frågar Rune Johansson om vi vill klippa av banden med de anställda i och med att vi har valt den här modellen för utseende av de regionala utvecklingsfondernas styrelser. Nej, naturligtvis inte. Det är ju för de anställda, för de verksamma i företagen, som den här reformen har kommit till. Det är de miljoner anställda i företagen som är den egentliga målgruppen för de här omsorgerna. Det är bara det att vi velat ha en lösning som står i klar samklang med den politiska demokratin. Vi menar att landstingen i omsorgen om utvecklingen i sina egna områden skall se till att styrelserna får en så allsidig och representativ sammansättning som möjligt. Det är då en självklarhet att även de anställda blir representerade. Jag tror att man har överdramatiserat hela den här frågan. Jag kan inte föreställa mig att landstingen vid utseendet av dessa styrelser medvetet skulle gå förbi de intressen som ju är av så central betydelse för näringslivets utveckling i den egna regionen. Låt oss, Rune Johansson, sluta att vara så pessimistiska i synen på de regionala organens kompetens. Jag tror att de är väl skickade att klara den här frågan. När det så gäller utvecklingsfonden — och här anser uppenbarligen Rune Johansson att den viktigaste skillnaden finns — vill jag hävda att man bör se den här reformen liksom reformen av den organisatoriska basen för forskning och utveckling som en sammanhängande reform.

Visst har det förekommit kritik — jag skall vitsorda det. Men i stort sett måste jag säga att företagen hälsar den här reformen med tillfredsställelse. Jag har mött många positiva omdömen om vårt förslag. Det är alltså inte ett sätt att slå sönder redan befintlig verksamhet, utan det är ett sätt att effektivisera den. Dessutom får den ökade resurser 29 i ganska avsevärd omfattning, något som jag hoppas att Rune Johansson är medveten om. Sedan försöker Rune Johansson tolka in att regeringens förslag i vissa avseenden innebär ett brott mot medbestämmandelagen, en lag om vilken han och jag i stort är överens. Det är naturligtvis inte på det viset. Men det får inte bli så att övergripande, principiella politiska beslut inte kan fattas utan att man ständigt hänvisar till medbestämmandelagen. Den reglerar samrådsförfarandet men kan rimligen inte sättas över vägvalet när det gäller de principiella politiska besluten, och det här är ett sådant.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande beträffande utvecklingsfonden att styrelsen och de anställda i den över huvud taget inte var underrättade om den förändring som regeringen har för avsikt att genomföra. Det menar jag är ett flagrant avsteg från den anda och mening som ligger i medbestämmandelagen. Man skall naturligtvis diskutera med och underrätta både styrelsen och de anställda i en så viktig verksamhetsgren. Jag har uppfattat det så att industriministern har velat åstadkomma ett arrangemang som ser bra ut och som gör att så mycket pengar som möjligt kan komma ut till de regionala fondstiftelserna. När man nu mer eller mindre har kört statens ekonomi i botten, har det varit möjligt att ta de miljoner som finns i utvecklingsfonden och sprida ut dem till de nya stiftelserna i 24 län. Det är mer sken än verklighet, herr industriminister. Dessutom är det ett påtagligt övergrepp mot en verksamhet och en institution som har fungerat på ett förnämligt sätt. Jag upprepar att det väl ändå hade varit möjligt att ta upp en diskussion om en viss form av regionalisering. Då hade vi kunnat hjälpas åt att få fram medel till verksamheten utan att behöva slå sönder den centrala instansen, utvecklingsfonden. Så återkommer industriministern till strukturfonden. Jag har sagt att vi kommer att få tillfälle att diskutera den framöver. För oss är detta en angelägenhet av utomordentligt stor vikt. I stället för att sänka arbetsgivaravgiften och, som har skett genom riksdagsbeslut på regeringens förslag, avhända staten dessa 4 miljarder kronor, så borde man i enlighet med vårt förslag ha avsatt medlen till strukturfonden, vars uppgifter skulle sträcka sig väsentligt längre än vad man har möjlighet till inom det ordinära kreditväsendet innefattande Investeringsbanken. Här är det fråga om att i en strukturomvandlingsprocess medverka till att förändringarna sker i socialt acceptabla former ute på orterna. Det kan t.ex. innebära att industrier och företag får ett stöd som gör att de kan fortsätta driften ett å två år utöver vad de egentligen skulle ha möjlighet till, en tid under vilken man kan diskutera vad som skall göras för att ersätta den nedläggningshotade industrin. Kan den fortsätta eller kan man få i gång nya industrier? Enligt vår uppfattning hade det varit möjligt att ur strukturfonden anslå medel till en sådan stödjande verksamhet.
Nr 56 Herr talman! De ökade möjligheter som utvecklingsfonderna erbjuder Lördagen den för den tekniska utvecklingen och möjligheterna att få fram nya produkter 17 december 1977 tror jag, Rune Johansson, utgör ett väsentligt framsteg. Det gäller att föra ut den kompetensen till de regionala utvecklingsfonderna och så De mindre och nära företagen som möjligt. Vi gör det utan att rasera den möjlighet — medelstora till samordning centralt som måste finnas, med utnyttjande av kom = företagens utveckpetenta människor för att bedöma utvecklingsprojekt. Detta är alltså fråga — ling, m.m. om en aktivitetshöjning och ett sätt att decentralisera ansvaret för produktutvecklingen. Det innebär, vilket Rune Johansson inte kan förneka, en väsentlig ökning av resurserna. Nu kopplar Rune Johansson detta på ett något halsbrytande sätt till ett omdöme om att regeringen har kört ekonomin i botten. Så är inte fallet. Vi håller på att försöka restaurera ekonomin i detta gamla land, som lider av sviterna av de underlåtenhetssynder som vi alla är medvetna om har begåtts under 1970-talet. Låt oss, Rune Johansson, vara litet försiktiga — i synnerhet bör Rune Johansson själv vara det — med omdömen om att ekonomin har körts i botten. Vi är alla på det klara med var orsaken ligger. Nu gäller det att samla krafterna för att restaurera ekonomin. Det håller vi på med. Oppositionen är välkommen i detta arbete. Beträffande strukturfonden är det intressant att höra att Rune Johansson fäster stor vikt vid förslaget om en strukturfond. Jag trodde ett tag att man var på väg bort ifrån den. Det finns såsom fonden hittills framställts ingenting unikt i sak i den. Tvärtom drar den upp nya institutionella gränser inom näringspolitiken. Näringspolitiken skall om den skall vara effektiv integreras med den ekonomiska politiken, med regionalpolitiken och över huvud taget med samhällets alla dispositioner. Nu måste vi samla krafterna för att bygga upp näringslivet. Då kan vi inte föra en diskussion om nya institutioner som inte innebär något egentligt nytt.
Herr talman! Om någonting är halsbrytande är det väl det uttalande som herr industriministern gjorde nu om den ekonomiska situationen. Jag skulle kunna hänvisa enbart till vad de fyra ekonomer som uttalade sig i förra veckan hade att säga.

Skulle detta vara ett bevis på den borgerliga regeringens förmåga till restaurering av vår ekonomi, då måste vi fråga oss: Vad är restaurering för något? Vi är på väg mot ett mycket 31 besvärligt läge, och vi måste självfallet söka hjälpas åt att komma ur det. Herr talman! Vad jag ville framhålla i mitt anförande var att en god och sund ekonomi i landet är en av de bästa förutsättningarna för den mindre och medelstora företagsverksamheten. Jag ville också framhålla att tillväxtmöjligheterna för denna typ av företag under de gångna årtiondena har varit utomordentligt goda, därför att vi har haft en stigande ekonomi, en växande produktion och en ökande välfärd för vårt folk. Nu är ni på väg att i stor utsträckning ödelägga vad som har byggts upp under årens gång. Det är kanske det mest allvarliga för företagen och för vårt folk. Beträffande representationen vill jag säga att vid en sammankomst häromdagen som jag har refererat till i annat sammanhang var det en representant för företagarorganisationerna nere i vårt län som förutsatte såsom självklart att organisationerna skulle bli representerade. Det är alltså inte så, herr industriminister, att företagarna ute i landet, när de nu ser att de inte har några garantier för en representation i den verksamhet som de har varit med om att bygga upp, känner sig så särdeles nöjda. Sedan vill jag också hänvisa till den rent principiella uppläggning som vi hade 1973 på näringslivets område med en demokratisering, med möjligheter för de anställda till aktivare medverkan i arbetslivet och i de organisationer som där verkar. Här stoppar ni en sådan utveckling. Ni bryter helt sönder ett system som vi har varit på väg att arbeta in.
Herr talman! Den här diskussionen om representation är mycket märklig. Om jag drar ut slutsatsen av vad Rune Johansson nu säger så är det ju ett ifrågasättande av det representativa demokratiska system vi har här i landet. Jag är inte, Rune Johansson, beredd att ifrågasätta kompetensen hos folkvalda organ som landstingen att utse styrelser som är representativa för länens befolkning. Rune Johanssons sätt att debattera är faktiskt att driva denna diskussion in i en absurd situation. Vi kan inte i denna kammare ifrågasätta det demokratiska system vi har och dess kompetens. När det sedan gäller den ekonomiska situationen bör Rune Johansson kanske ändå ägna en liten tanke åt vad orsaken kan vara till det läge vi befinner oss i. Hur har vi hamnat här? Varför har svenska företag förlorat sina marknadsandelar? Varför har vi det extrema kostnadsläge som vi nu har och som orsakar oss stora bekymmer? Jo, naturligtvis är det därför att den förra regeringen inte hade modet att i tid bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Jag skall erkänna att det finns ett brett ansvar för detta. Jag skall erkänna att inte heller den gamla oppositionen drev den frågan med tillräcklig kraft, men det var ändå ni i den gamla regeringen som hade ansvaret för vad som hände med svensk ekonomi från 1972 till hösten 1976. Det är där de grundläggande misstagen har skett, och det kan man också med all tydlighet finna belägg för, om jag nu skall hänvisa till s.k. auktoriteter som konjunkturrådets ledamöter. De är ju i sin rapport helt klara över bakgrunden till det nuvarande läget. Välkommen med, Rune Johansson, i ett konstruktivt arbete på att nu bygga upp en bättre grundval för utvecklingen. Den grundvalen måste vara en stabil ekonomi. Det räcker inte med att hänvisa till vad som har hänt under den senaste tiden. Det gäller att också ha ett något längre perspektiv, och i det perspektivet är den förra regeringen huvudansvarig.

Herr talman! Jag är överens med Rune Johansson i hans bedömning att den nuvarande regeringen för en dålig politik. Men det är ändå en alltför ytlig förklaring till de nuvarande problemen på ekonomins område, en lika ytlig förklaring som när Nils Åsling säger att de ekonomiska problemen beror på den gamla regeringen och dess politik. Nej, vi får nog gå djupare in i analysen för att förklara sammanhangen och problemen i den kapitalismens ekonomiska kris som vi just nu upplever. Liknande synpunkter kunde anläggas på de bägge anföranden som den nye industriministern och den gamle industriministern har hållit här i dag. Regeringspropositionen om åtgärder för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling har hedrats med en särskild inledning av statsministern. Men det är en dålig analys som där görs av orsakerna till de mindre företagens problem. Man diskuterar t.ex. den obestridliga tendensen till ökad koncentration inom industrin, att de stora företagen växer på de små företagens bekostnad. Detta sker i betydande grad genom företagssammanslagningar, s.k. fusioner. Dessa fusioner kan enligt statsministern, eller skall vi säga regeringskansliet, endera ha rationella motiv eller ha sin grund i bristande framtidstro. Inom parentes vill jag säga att under nuvarande regering förefaller det inte vara någon motsättning mellan en rationell bedömning och bristande framtidstro. Men bortse från det. I förra fallet påstås sammanslagningarna ha styrts av tekniska och efterfrågebetingade faktorer. I senare fallet skulle vad man kallar för ”det allmänna företagsklimatet” ha uppfattats som negativt av många enskilda företagare. Men ingenstans i propositionen finns någon analys av de verkliga orsakerna till de mindre företagens problem, dvs. den lagbundna utveckling mot allt starkare koncentration och så småningom mot monopol, som är inneboende i det kapitalistiska produktionssystemet. Motsättningen mellan stora och små företag är inte en motsättning mellan stort och smått i allmänhet utan en kamp mellan de stora kapitalens strävan efter ökad makt och dominans och många mindre företags strid för att över leva. De stora monopolen är de små företagens fiender. Jag tror att näringsutskottets talesman Bengt Sjönell, som har personlig erfarenhet av småföretags problem, kan medge detta. Kortsiktigt är det naturligtvis till fördel för en grupp företag om de får skatteförmåner samt ökade bidrag och lån, som regeringen föreslår. Det är precis som det anses förmånligt att få julklappar. Men alla vet att sådana, hur vackert inslagna i färggranna papper de än är, inte löser några grundläggande problem. Det gör heller inte regeringens stödpolitik till de mindre och medelstora företagen. Småföretagens svårigheter kommer inte att upphöra under kapitalismens fortsatta utveckling. Även i fortsättningen kommer många småföretag att slås ut efter profitjaktens logik, som går ut på att de stora fiskarna slukar de små. Regeringen säger i propositionen att staten måste gripa in och på olika sätt modifiera marknadens krafter för att få systemet att fungera smidigt och för att undvika de negativa effekter som kan följa med ett renodlat marknadssystem. Det är ett intressant uttalande av den socialliberala koalition som just nu styr landet. Det kunde nästan ha gjorts av den föregående regeringen, dvs. under dess blandekonomiska tid, innan man som nu säger sig vilja bryta storkapitalets maktställning.

Propositionens titel är De mindre och medelstora företagen. Därmed avses företag med upp till 200 anställda. Det kan vara företag med mycket stor omsättning, som t.o.m. är dominerande inom sin tillverkningsgren. Det är knappast några småföretag, vare sig man räknar efter sysselsättning eller omsättning. Men regeringen benämner i propositionen alla dessa företag småföretag. Det är vilseledande. På det viset buntar den ihop självständiga hantverkare eller butiksägare, som arbetar ensamma eller med några få anställda, med kapitalister som livnär sig på andras arbete. Men en småföretagare som måste kämpa hårt för att hålla näsan över vattnet, bl.a. till följd av den borgerliga hyrespolitiken, kan inte jämställas med en kapitalist som kontrollerar 200 arbetares försörjning. Inser inte Nils Åsling den skillnaden? Det är de medelstora, ja, man måste rent av säga rätt stora företagen, som främst gynnas av regeringens förslag. Detta framgår också på en rad ställen i propositionens text, t.ex. i skattedelen. Jag skall ge några citat för att belysa detta: ”Således torde företagsförmögenheter på några få hundratusen kronor knappast leda till större finansiella problem. Vid företagsvärden omkring en miljon och uppåt torde det däremot vara svårt att klara arvsbeskattningen ---.” Den ”mest utsatta företagskategorin” sägs vara familjeföretag med minst 100 anställda. ”Däremot”, står det i propositionen, ”torde flertalet företag under denna storlek, där förmögenhetsvärdena i det övervägande antalet — Nr 56 fall understiger en kvarts miljon, inte möta samma problem.” Man säger Lördagen den också att ”förmögenhetsskatten för flertalet småföretag inte torde in 17 december 1977 nebära någon nämnvärd belastning”. Så fortsätter man: ”I likhet med arvsoch gåvobeskattningen blir följaktligen förmögenhetsskatten be = De mindre och svärande först för familjeföretag med inemot ett hundratal anställda.” medelstora Nej, det är inte småföretagen i ordets egentliga mening som denna företagens utveckregering är ute för att hjälpa. Däremot vill den till det storbolagsfrälse — ling, m.m. i beskattningen som redan finns skapa ett nytt skattefrälse av halvoch helmiljonärer. Det överensstämmer inte med de riktlinjer för beskattningen som jag vill vara med om att befordra, och jag har svårt att förstå att detta rimmar med den gamla centerlinje om jämlikhet som alltjämt torde ha stark resonans inom centerrörelsen. Förslaget är dessutom sakligt och formellt oförskämt mot den skatteutredning som har i uppdrag att granska bl.a. kapitalbeskattningen. Strax innan den skall lägga fram sitt slutbetänkande kommer regeringen med förslag om stora förändringar på kapitalbeskattningens område. Vad skall man då ha utredningar till? Eftersom budgetministern inte är här, vill jag fråga industriministern som representant för hela regeringen: Varför handlar man på detta sätt? Varför respekterar man inte utredningarnas arbetsmönster med hänsyn till den tid det tar för dem att lägga fram sina förslag, utan pressar fram ett eget regeringsförslag omedelbart innan en utredning som seriöst arbetat i flera år skall lägga fram sina förslag till regeringen och allmänheten? Småföretagen kan aldrig garanteras en varaktig förbättring och trygga förhållanden, förrän vi får en medveten näringspolitisk styrning av ekonomin med inriktning på samhälleliga mål. Småföretagarna och arbetarrörelsen har gemensamma intressen i kampen mot monopolism och kapitalistisk maktkoncentration. I dagens läge är det särskilt viktigt att man kan få till stånd för det första hyresstopp, bl.a. också för företagares lokaler, för det andra övergång till lågräntepolitik och för det tredje omläggning av arbetsgivaravgifterna, så att de tas ut efter omsättning, energioch råvaruförbrukning och inte enbart efter antalet anställda. Statligt stöd till kommunala industrioch handelslokaler bör, enligt vår mening, gälla företag med högst tio anställda. Särskild stimulans bör ges till gemensamt ägande av småföretag och samverkan mellan småföretag. Regionala stödåtgärder för näringslivets utveckling måste stå under ett direkt politiskt ansvar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 177, som behandlats i både näringsutskottets och skatteutskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill försäkra Carl-Henrik Hermansson att det inte är någon sidovördnad mot skatteutredningarna som gjort att regeringen lagt fram sina förslag i propositionen beträffande beskattningen av de mindre företagen. Det är helt enkelt så — och det vet Carl-Henrik Her 35 mansson lika väl som jag — att vissa företag av denna typ under senare år, med det skattesystem vi har, blivit dränerade på sina likvida tillgångar helt enkelt i sin strävan att överleva. Detta har hotat vissa av dessa familjeföretags fortbestånd och därmed också sysselsättningen för de anställda. Dessa frågor har även uppmärksammats av fackföreningsrörelsen. Det har alltså funnits anledning att utan onödig tidsutdräkt gå in med åtgärder som skulle vara ägnade — och som jag tror också är det — att öka överlevnadsgraden hos de små företagen och motverka koncentrationstendensen i samhället i övrigt. Propositionen är vidare inriktad på de allra minsta företagen. Om man ser till de regionala utvecklingsfondernas tillämnade uppgifter när det gäller kapitalförsörjningen finner man att allt är inriktat på de minsta företagen, som kommer att få den största nyttan av de regionala utvecklingsfonderna. När det gäller rådgivning och över huvud taget allt som hör till företagsservice är också de minsta företagen den främsta målgruppen, eftersom det är de företagen som inte har egna resurser att klara dessa anspråk. Carl-Henrik Hermanssons omdöme att åtgärderna framför allt är inriktade på de större och medelstora företagen i denna kategori är alltså helt felaktigt. Carl-Henrik Hermansson säger att småföretagens problem inte kommer att upphöra under kapitalismen. Nej, förvisso inte. Men under socialismen upphör ju småföretagen att existera över huvud taget, och då finns det naturligtvis inga problem för sådana.
Herr talman! Det är inte fråga om vilken vördnad man visar för sittande utredningar utan det är helt enkelt fråga om vad som är praktiskt och lämpligt. Jag anser det helt meningslöst att tillsätta en skatteutredning som skall behandla kapitalbeskattningen, när regeringen ett par månader innan denna utredning skall redovisa sina förslag lägger fram en proposition, som på ett avgörande sätt förändrar kapitalbeskattningen. Utan att göra mig skyldig till någon indiskretion kan jag citera ur det betänkande som 1972 års skatteutredning kommer att framlägga den 30 december, där man säger så här i avsnittet om kapitalbeskattningen: ”Frågan om särskilda lättnader vid kapitalbeskattningen beträffande egendom som är nedlagd i rörelse eller jordbruk har således varit föremål för utredning i särskild ordning och lagstiftning under hela den tid vårt arbete pågått. Förslag till ytterligare ändringar har nyligen framlagts. Härigenom har våra möjligheter till närmare överväganden begränsats. Detta är alltså vad en utredning tvingas att skriva i sitt betänkande genom den felaktiga metod som regeringen har använt sig av. Jag vidhåller vad jag förut sade, att det är helt oriktigt att man nu skapar ett nytt skattefrälse i det svenska samhället. Jag tror att regeringen här har slagit in på en princip i skattelagstiftningen, som kommer att visa sig djupt negativ och felaktig. Vidare är det ju så, herr Åsling, att regeringen inte gör någonting åt de problem som i dag verkligen drabbar de små företagen. Det händer Nr 56 ingenting för dem genom att förslagen i propositionen genomförs. Se Lördagen den på de stora problem som de små företagen har med sina hyror, som 17 december 1977 ju har ökat fenomenalt under de senaste åren! Varför kan inte regeringen gå med på vårt förslag om ett hyresstopp? Vad gör regeringen åt rän De mindre och tepolitiken? Det är ju de höga räntorna som utomordentligt starkt drabbar medelstora de små företagen och bidrar till att öka deras problem. Men på den punk = företagens utveckten har regeringen heller inget förslag. Utskottet har inte på minsta sätt ling, m.m. velat pröva det krav på lågräntepolitik som vårt parti har framfört i sin motion med anledning av denna proposition. Vad sedan gäller småföretagsamheten och socialismen vill jag säga herr Åsling att först en planerad hushållning och en planerad styrning av den ekonomiska utvecklingen kan säkra småföretagen en trygg framtid. I det socialistiska samhälle som vi vill bygga menar vi att småföretagen har en viktig plats att fylla.
Herr talman! Det är inget skattefrälse vi är ute för att skapa. Det är omsorgen om de arbetsplatser som de här företagen representerar som har gjort att vi föreslagit denna temporära reform. Vi kan inte tillåta att företagens fortbestånd äventyras på grund av skattesituationen för den som händelsevis äger ett företag av viss karaktär. Det går alltså inte att stillatigande åse att företag måste säljas därför att ägarna inte klarar skattekonsekvenserna av sitt ägarengagemang. Det är omsorgen om företagen, inte önskan att skapa någon form av skattefrälse som är vårt motiv, och det vet herr Hermansson mycket väl. Herr Hermansson vill skapa en ny form av småföretagspolitik, där man skulle ha speciella villkor — det är litet motsägelsefullt — när det gäller hyror, räntor etc. Vi har valt den andra modellen: att stärka de mindre företagens motståndskraft och konkurrensduglighet. Det är det som är målsättningen när vi framför våra förslag i denna proposition. Jag tror att den regionala utvecklingsfonden, med de kreditfaciliteter den erbjuder, med de riskåtaganden den är beredd till i de mindre företagen och med den företagsservice den ger, i mycket väsentlig mån kommer att öka de mindre företagens möjligheter att leva i den i och för sig ganska kärva miljö som samhället erbjuder. Det är det som är målsättningen — att kompensera de mindre företagen för de problem de kan ha till följd av sin karaktär och sin struktur.
Herr talman! Nils Åsling kan aldrig komma ifrån att genomförandet av regeringens förslag på skattepolitikens område i realiteten skapar ett skattefrälse. Nils Åsling säger att förslagen är lagda av omsorg om dem som arbetar i företagen. På det sättet kan herr Åsling söka motivera hela den politik av bidrag och subventioner också till de stora företagen, 37 som den förra regeringen påbörjade och som den nuvarande regeringen har fullföljt och ökat på med flera miljarder. Men vi vet ändå vilka realiteter som ligger bakom. De pengar det handlar om, de förmögenheter som är nedlagda i företagen, behärskas inte av de anställda utan av mycket små grupper i samhället. Därför får denna politik den objektiva verkan att den skapar just ett sådant skattefrälse som jag talade om. Det finns andra metoder att lösa de problem man utan tvivel har på detta område. Jag vill peka på den linje som exempelvis de fackliga organisationerna, bl.a. LO, har föreslagit. När det sedan gäller vårt förslag om hyresstopp och lågräntepolitik så avser vi inte — där missuppfattade industriministern mig — att det bara skall gälla småföretagare. Vårt krav om hyresstopp gäller hyror över huvud taget men även butikshyror för småföretagare. Och vårt förslag om lågräntepolitik är avsett att över huvud taget ha en gynnsam inverkan för alla dem som drabbas av nuvarande höga räntor på lånat kapital. Det är alltså ingen specialpolitik utan det är en allmän ekonomisk politik som vi vill genomföra.
Herr talman! I det sista yttrandet känner jag bättre igen Carl-Henrik Hermansson, som vill alla människor gott oavsett om det är realistiskt förankrat i en ekonomisk situation. Men den ekonomiska situation vi befinner oss i begränsar ju handlingsutrymmet i de avseenden C-H. Hermansson här åberopar. Detta måste man kanske också ta i betraktande om man vill bli trodd om att mena allvar med sin politik — men C-H. Hermansson har kanske inte de ambitionerna. När det gäller skattefrälset är C-H. Hermansson, som ledamot av skatteutredningen, väl medveten om att det är andra komponenter i lagstiftningen som reglerar de omständigheter som skall gardera oss mot att vi genom sådana här åtgärder får ett nytt skattefrälse. Dessa åtgärder är speciellt inriktade på att lätta situationen i en viss typ av medelstora familjeföretag, där ägarnas skattesituation f. n. hotar att äventyra företagens fortbestånd. Det gäller alltså att värna om de mindre företagen mot en koncentrationstendens i samhället som är mycket oroande och som jag inte kan tro att C-H. Hermansson vill förorda — det skulle i så fall vara ett helt nytt inslag i debatten från hans sida.

Herr talman! Mindre och medelstora företag har länge varit en intressant målgrupp för den borgerliga partitaktiken. Hundratals motioner har under årens lopp väckts här i riksdagen om olika åtgärder för de mindre och medelstora företagen. I det antal företrädare för utskotts majoriteten i näringsutskottet som finns på talarlistan i dag kan vi möj Nr 56 ligen se ett belägg för den här målgruppens betydelse. Den proposition vi behandlar nu har således emotsetts med stora förväntningar. Utskottet har engagerat sig för den utredning, med direktiv av Rune Johansson, som legat till grund för propositionen, och fram = De mindre och stående utskottsledamöter — Karl Rask och Sven Andersson i Örebro medelstora — har lagt ner ett berömvärt arbete för att få fram ett vettigt förslag. företagens utveck Förväntningarna på den här propositionen har varit stora inte bara = ling, m.m. i näringsutskottet utan också ute bland företagarna. Naturligt nog tänkte man sig att när en regering tillträdde som lovat så mycket så länge om de mindre och medelstora företagen skulle genom något simsalabim alla under ske. Vissa företagarorganisationer, som tidigare tolkat det politiska missnöjet, ställde in sina mötesturnéer, ändrade ton i sina tidningar och gav — det gäller SHIO — den nya regeringen 100 dagar. Dessa 100 dagar blev gott och väl ett år. Resultatet efter dessa högt och länge ställda förväntningar blev den proposition vi tar ställning till i dag. Det behövs många skickliga utskottsföreträdare för att övertyga företagarna om dess förträfflighet i alla stycken. Till den del propositionen följt utredningen är den väl genomtänkt och förankrad. Tyvärr har dock olyckliga och avgörande avsteg gjorts. Varje lantman kan konsten att grusa en väg. Om groparna är stora och det är ont om grus öser han ut det grus han har i första hand i groparna. De lantmän som nu leder regeringen tycks ha glömt sådan jordnära hantering. Trots att det i överförd bemärkelse är mycket ont om grus i gamla Sverige och Industrivägen är full av gropar så väljer man att sprida ut tillgångarna i ett jämnt lager så långt de räcker. Men vägen blir lika knagglig som innan. Splittringen av statens utvecklingsfond på 24 län innebär, som Rune Johansson utvecklat tidigare, ett slöseri med knappa medel. Vådorna av detta inses av var och en som sysslat med sådana här frågor, och de erfarna riksdagsmännen i utskottsmajoriteten har också avkrävt industriministern ett pressmeddelande om en kommande proposition för att åstadkomma bättre ordning. För riksdagsbehandlingen räcker det inte med ett pressmeddelande — det framgick ju väl av debatten mellan kommunikationsminister Bo Turesson och Oskar Lindkvist i Brommafrågan i förrgår kväll. Någon beställning har utskottsmajoriteten dock inte velat göra. Därför är det nödvändigt för oss att i reservation 1 vidhålla vår ståndpunkt från motionen. Jag yrkar bifall till reservationen. Sönderhackandet av utvecklingsfonden är en olycklig inverkan av centerideologi på departemental nivå på utredningen. Detsamma gäller anordningen med delat huvudmannaskap mellan staten och landstingen. Vårt land är för litet och för växlande för ett delstatssystem. Delat huvudmannaskap leder alltid till onödig byråkrati. I de nybildade stiftelserna förefaller centralbyråkratin bli betydande. Landstingsförbundet bygger nu upp en apparat, synbarligen förvissat om utgången av det ärende vi här behandlar. Den apparaten verkar av flera skäl bli en instans som kan 39 göra landstingens eget inflytande begränsat. Delat huvudmannaskap leder dessutom till kompetenstvister. Den som står för huvuddelen av kostnaderna, staten, får inte ett tillfredsställande inflytande i stiftelsernas styrelser. Än värre är emellertid att de av landstingen tillsatta styrelserna inte har någon självskriven representation för vare sig företagare eller de anställdas organisationer — TCO och LO. Efter år av högt spända förväntningar — uppspända inte minst i valrörelsen — har nu företagarna inte bara fått en utvecklingsfond sönderhackad i småbitar, utan de ställs också utan ett fastställt inflytande i de fondstyrelser som avlöser de nuvarande företagarföreningarnas styrelser. Det kan vi socialdemokrater naturligtvis inte vara med om — liksom vi verkligen inte kan vara med om att de anställdas organisationer ställs utanför på samma sätt. Därför yrkar jag bifall till reservation 2. För att ta hand om och bearbeta alla motionsyrkanden här i kammaren tillsatte regeringen på sin tid delegationen för de mindre och medelstora företagen. När industriverket senare bildades, överfördes ärendena om de här företagen till verket, och delegationen ombildades till ett företagarråd i industriverket. Det har alltså utvecklats en stor kunnighet och en välvillig praxis i industriverket. Allt det praktiska arbete som, på uppdrag av en socialdemokratisk regering, utförts i delegationen och i industriverket — jag kan vittna om detta då jag har varit med om det —- för att förbättra de mindre och medelstora företagens villkor gör verkligen vad industriministern här sagt, om att socialdemokraterna är småföretagarfientligt inställda, till på sin höjd ett borgerligt önsketänkande. Det var ju också — låt mig erinra om det — Gustav Möller som inrättade företagarföreningarna. Sannolikt för att tillfredsställa medhuvudmannen har propositionens upphovsman framställt oklara linjer kring en begränsning av industriverkets ansvar och befattning med hithörande frågor. Det av industriministern aviserade småföretagarrådet gör inte industriverkets linje klarare. Vi kan inte godta dessa oklarheter kring verkets ställning och medverka till dubbelkommando och risk för andra byråkratiska irrgångar. Därför yrkar jag bifall till reservationen 3. Härutöver har vi erinringar mot några detaljer. I reservation 4 delar vi utredningens tankar om utvecklingsfondernas benämning. Den ”stora” frågan i detta sammanhang har ju tidigare här diskuterats på ministernivå. Jag yrkar bifall till reservationen 4. Reservation 5 innebär att vi inte som utskottsmajoriteten förlitar oss på att stiftelserna i olika trängda lägen kommer att i sina bedömningar ta hänsyn till om rimliga förhållanden råder på arbetsplatsen. Därför yrkar jag bifall till reservationen 5. Även reservation 6 gäller förhållanden som de fackliga organisationerna bereds möjlighet att inverka på. Jag yrkar bifall till den reservationen. I reservation 7 instämmer vi i den uppfattning, som våra partivänner i arbetsmarknadsutskottet hävdat, om kommunägda industrilokaler, nämligen att bidrag till sådana bör utgå enligt sarama ordning som gäller